Herr talman! Jag tar till orda här närmast såsom bohuslänsk riksdags Om åtgärder för att man men också såsom vice ordförande i länsarbetsnämnden, där jag följer — trygga sysselsättfrågorna när det gäller sysselsättningen i länet. ningen i Bohuslän, Jag skall inte upprepa vad som allmänt har sagts om länet. Vi känner = m.m. alla till den strukturomvandling som skett och som inneburit att stenindustrin är så gott som borta ur bilden samt att fisket och jordbruket reducerats kraftigt. Den strukturomvandling som skett i hela vårt land har självfallet också drabbat Bohuslän. Länet är mycket differentierat. Det består av Göteborgsregionen, av mellanregionen och av norra Bohuslän. Det är klart att Göteborgsregionen, där halva delen av befolkningen i Göteborgs och Bohus län bor, betyder oerhört mycket som draghjälp åt både länet och Göteborgs omkringliggande bygder. Där har sysselsättningen som vi vet minskat ganska betydligt, och den kommer att fortsätta att minska. Man beskriver det så här enligt länsplaneringens och kommunernas prognoser: Medan Göteborgsregionen ökade med ca 6 000 arbetstillfällen om året under 1960-talet, beräknas det nu ske en minskning med 300-400 jobb per år. Från att ha haft denna väldiga ökning varje år har vi alltså nu fått en minskning i stället. Jag skall läsa upp några statistiksiffror från länsarbetsnämnden om antalet kvarstående arbetslösa i länet och kvarstående lediga platser. Det är klart att det inte alltid går att ”gifta ihop” de båda sakerna men de siffror jag har säger ändå rätt mycket om läget. Kvarstående arbetslösa i länet var 9 157 vid oktober månads utgång i år mot 6 140 förra året. Det innebär en ökning av de arbetssökande med ca 50 926. Man finner att de lediga platserna minskade i nästan motsvarande grad, från 3 115 i oktober 1976 till 1 711 samma månad i år, vilket innebär en minskning med 1 404 eller ca 45 96. Här är det alltså ett gap mellan arbetssökande och lediga platser, vilket gap har ökat från 3025 förra året till 7 446 i år. Om man tar samma statistik ett år tillbaka finner man att det under det året inte inträffade någon ändring alls, trots att vi haft lågkonjunktur under ganska lång tid nu. Det är således någonting speciellt som har hänt under det senaste året, och detta har skett trots att såväl beredskapsarbetena i skyddat och halvskyddat arbete som arbetsmarknadsutbildningen ökat väsentligt genom bl.a. åtgärder som arbetsmarknadsministern har vidtagit. På ett år har utbildningen sålunda i det närmaste fördubblats, och även de andra sektorerna har ökat väsentligt. Man räknar med att dessa åtgärder i länet som helhet bidrar till sysselsättningen med 3,4 26. Om man lägger till de 2,5 26 som vi har i ökad arbetslöshet, betyder det att vi saknar egentlig sysselsättning på den ordinarie marknaden med ungefär 6 96. Nu vet vi ju att en hög sysselsättningsgrad inte alltid betyder att man 55 inte skulle behöva sätta in åtgärder i alla fall — ofta är de också en god investering — men ändå pekar siffrorna på att det inte är bra ställt. Vi har alltså en undersysselsättning. Vi vet också att det är särskilt ungdomar, kvinnor och äldre människor som får sitta emellan, och vi känner till vad ungdomsarbetslösheten betyder ur social synpunkt och för unga människors framtid. Jag tycker att det mest nedslående när det gäller de här frågorna är ungdomsarbetslösheten, eftersom den som sagt även får sociala konsekvenser framöver. Länsarbetsnämnden har för sin del antagit ett åtgärdsprogram för vinterhalvåret. Vi har begärt att vi skall få allmän platsanmälan, vilket har visat sig vara bra på andra håll — man har fått fram ytterligare platser på det sättet. Jag vill gärna rikta frågan till arbetsmarknadsministern, om han ämnar bifalla vår ansökan och om den kommer att återfinnas i budgeten. Vi ämnar intensifiera bevakningen av lediga platser och försöka bättre föra ihop de sökande och de lediga platserna. Vi vill aktualisera främjandelagen, och vid vårt senaste sammanträde beslöt vi försöka få ut rätt information om Åmanlagarna, som misstolkas på så många håll. Jag tycker att det borde vara ett stort riksintresse att få göra det — och vi skall alltså försöka göra det i Göteborgs och Bohus län. Jag har en annan fråga, som gäller det s.k. Lindholmsprojektet. Det vore bra om arbetsmarknadsministern kunde ge ett besked på den punkten — att projektet kommer till stånd. Det har ju lämnats besked tidigare, men projektet dröjer och det vore värdefullt om det sades något mera bestämt här. Det finns emellertid åtskilligt ytterligare att göra. Det föreligger planer, som har sagts här, och vi kan plocka fram mer i länsarbetsnämnden. I går fick vi meddelande om att det kommer 18 milj.kr. extra, som vi kan fördela och på det sättet bevilja de anslag som vi vid förra sammanträdet måste ställa på framtiden. Men det gäller detta budgetår, och nu väntar vi på nästa budgetår. Jag vill understryka att det behövs ytterligare åtgärder för att vi skall kunna motarbeta den arbetslöshet som finns. I herr Ahlmarks svar finns det också något sagt om oxoprojektet, och jag tackar på förhand för det svaret, eftersom jag ju har frågat industriministern om det. Men vi har också sett detta i tidningarna. Det finns kanske anledning att återkomma till det. Vi skulle alltså kunna göra mer för att höja sysselsättningen, och jag tar upp några saker. Framför allt borde man naturligtvis kunna öka byggandet; det är trots allt en motor i samhällsekonomin. Vi skulle kunna bygga ytterligare vägar och broar. I onsdagens nummer av Bohusläningen pekar vägverkets chef Sven-Göran Olhede på möjligheten att bygga en stålbro över Sunningen. Och hade inte kommunisterna och de borgerliga i Uddevalla sjabblat med hamnprojektet, så hade man där kunnat få ytterligare jobb. Nu skjuts det på framtiden, vilket alltså skapar svårigheter. Men det finns flera sådana broprojekt i vårt län, och vägarna behöver byggas ut. Jag tycker att detta är saker och ting som man skulle Nr 39 göra under en lågkonjunktur och därigenom också naturligtvis skapa för Fredagen den framtiden; 2 december 1977 Det är en synpunkt som man kan anföra här när det gäller projeok= —— teringen av nya saker. Om man höjde statsbidraget för detta ändamål Om åtgärder för att till exempelvis 75 96 så skulle man få kommuner och andra att projektera — trygga sysselsättmer och vara mer framme. Det skulle vara betydelsefullt, inte minst — ningen i Bohuslän, därför att vi också har arbetslöshet bland långtidsutbildade. Men i en — m.m. sådan här lågkonjunktur behöver man ha projekt färdiga, som kan sättas i gång. Bohuslän är ett turistlän. Under ett par månader på sommaren blomstrar det upp. Vår riksplanering har gjort länet till ett bevarandeområde, och inga miljöstörande industrier får etableras där, som det sägs. Det är ett beslut som vi här har tagit i stor enighet. Men det kräver, som herr Svartberg pekade på och som jag vill understryka, faktiskt också ett riksansvar. Om vi samfällt beslutar att vi skall vara särskilt aktsamma om det här området och att vi där inte får släppa fram vad som helst, så måste vi också ta ett ansvar för det som helhet. Vi skall för turismen kunna bygga vägar, parkeringsplatser, gästhamnar, campingplatser och övrig service. Det är inte rimligt att enskilda kommuner ensamma skall bära dessa ekonomiska bördor. Man måste faktiskt också — jag skulle vilja understryka det — känna ansvar för att skapa goda förhållanden mellan dem som kommer till Bohuslän som turister och den fasta befolkningen. Det kan uppstå stor irritation när människor kräver väldigt mycket men inte betalar någon skatt till kommunen. Vi välkomnar de arbetsmarknadspolitiska insatserna, men vad vi framför allt behöver är näringspolitiska insatser. Låt oss ta de möjligheter som lågkonjunkturen ger oss att sätta människor i arbete för att framför allt skapa någonting för framtiden. Jag tror att man skall använda varje lågkonjunktur till att göra sådana insatser.

Herr talman! När en hel region får sådana utomordentliga svårigheter på arbetsmarknaden som de som nu drabbar norra Bohuslän blir det svårt för alla arbetstagare, men det blir alltid kvinnorna som drabbas hårdast. Jag vill därför poängtera just den delen i den här debatten om det allvarliga läget i vårt län. Det är viktigt att vi kommer ifrån den traditionella uppdelningen på arbetsmarknaden i ”manligt” och ”kvinnligt” arbete. Det har också länsarbetsnämnden pekat på i sitt åtgärdsprogram. Fortfarande är det ändå så i realiteten att kvinnorna än så länge har en smal sektor inom vilken de kan söka arbete. I norra Bohuslän har det under många år varit konservindustrin som tagit emot den kvinnliga arbetskraften. Nu är den nästan helt borta. Så fick vi en liten textilindustri. Nu är också den allvarligt hotad. Såväl konservsom textilindustri är låglönebranscher, vilket ju heller inte av 57 viker från normen när det gäller ”kvinnoyrken”. Det har dock varit arbetstillfällen, och det är ytterst allvarligt att de nu hotar att försvinna. Den ödesmättade fråga vi ställer är: Vad får vi i stället? För att belysa situationen vill jag redovisa några aktuella siffror från länsarbetsnämnden. Uppgifterna omfattar en fyraårsperiod, 1974-1977, och anger förhållandena i oktober månad varje år. 1974 var av samtliga 1993 kvinnliga kassamedlemmar 857 arbetslösa. 1975 var av 2 421 kvinnliga kassamedlemmar 951 arbetslösa. 1976 var motsvarande siffror 1 873 resp. 982. I oktober i år var vi uppe i 3 011 kvinnliga kassamedlemmar, och av dem var 1319 arbetslösa. Då är att märka att detta är siffror som anger medeltal för hela länet. Det är emellertid i norra Bohuslän som situationen är svårast. Jag kan lämna några andra siffror som bevis för just det. Av samtliga arbetssökande i länet under oktober månad i år var 50 96 kvinnor, alltså precis hälften. Om vi ser på förhållandena i några kommuner i norra länsdelen finner vi skillnaderna. I Uddevalla var 53 96, i Lysekil 54 96, i Munkedal 60 926 och i Sotenäs 65 926 av de arbetssökande kvinnor. Herr talman! De här siffrorna talar sitt tydliga språk, och de visar att det finns fog för det påstående som jag gjorde inledningsvis att det är kvinnorna som drabbas hårdast. Jag vill trycka starkt på detta inför arbetsmarknadsministern. Det är en del av det stora problemet och en viktig del. Den bör därför beaktas särskilt när regeringen vidtar de åtgärder för sysselsättningen i norra Bohuslän som nu är ytterst nödvändiga och dessutom mycket brådskande.

Herr talman! Jag lyssnade med intresse till arbetsmarknadsministerns redogörelse för förhållandena i norra Bohuslän och noterade hans förståelse för de problem som finns där uppe. Problemen finns emellertid inte längre bara i norra Bohuslän. De har successivt och accelererande också uppstått söderut. Utslagningen på fiskerisidan har lett fram till att människor i södra skärgården har fått röra på sig på arbetsmarknaden. De har under 1960 talet kunnat flytta in till Göteborg, eller bo kvar på öarna och pendla in till Göteborg, där de har kunnat bygga båtar i Göteborgs varvsindustri eller bygga bilar ute på Volvos Torslandaverk. Nu slås de ut från varvsnäringen genom den internationella krisen, och det är naturligtvis inte obekant för Per Ahlmark. I dag börjar utslagningseffekterna att drabba också bilbyggarbranschen och i morgon kommer människorna att slås ut även därifrån. Det är självklart att detta drabbar öborna i skärgården utanför Göteborg särskilt starkt, eftersom det inte finns mycket annat att bjuda dessa människor än de arbeten som möjligen kan finnas på fastlandet. Evert Svensson klargjorde ganska tydligt att expansionen i Göteborgsregionen länge har minskat och att vi har en regress. Det finns goda skäl att anta att den här landsändan under kanske ett tiotal år — eller i varje fall långt in på 1980-talet — koramer att drabbas av struk = Nr 39 turomvandlingen. I det läget har våra vänner ute på Styrsö bett mig att ta upp en fråga i anslutning till herr Svartbergs interpellation. Det gäller ett objekt som i kanske ser litet ut från arbetsmarknadsministerns utkikspunkt men som Om åtgärder för att betyder väldigt mycket för styrsöborna. De har sedan länge planerat in = trygga sysselsättoch beslutat att försöka få till stånd ett högstadium där ute. Man hade = ningen i Bohuslän, ett principbeslut om det redan 1959, men projektet sköts upp efter hand. — m.m. Ett nytt beslut fattades 1965, men man fick inte fram pengar till det med den prioritering som då gjordes. 1974 gick Styrsö upp i Göteborgs kommun. Då fick man ett nytt beslut och enligt planerna skulle högstadiet ha stått färdigt nu i höst, 1977. Så kom då krisen med likviditetssvårigheter för Göteborg. Man tvingades att göra omprioriteringar. Efter stor vånda fick man i Göteborg i den här veckan igenom ett beslut om tre kronors skattehöjning, men hälften av de tre kronorna går åt till att täcka underskott från föregående budgetår. Det kan naturligtvis sägas att Göteborg har ansvar för den här frågan och att Per Ahlmark inte skall behöva bry sig om den. Men jag tycker inte att man kan se det så enkelt. Evert Svensson — och tidigare i debatten Karl-Erik Svartberg — har talat om riksintressen och därtill kopplat riksansvar. Man kan hävda att det är på följande sätt: I det akuta läget bedömde regeringen det som ett riksintresse att devalvera valutan. Det kom att drabba Göteborgs kommun i form av en minskning i kassan med ungefär 60 milj.kr. Det finns alltså en koppling mellan riksintresse och riksansvarighet i det här sammanhanget. Det är självklart att sådana här saker påverkar Göteborgs budget och att man måste göra omprioriteringar. De områden som man nu har tvingats prioritera är äldreomsorg och barnomsorg. Därför faller den aktuella skolan tillbaka litet. Jag har blivit ombedd att ställa frågan: Är Per Ahlmark beredd att ta fram nya friska pengar till högstadiebygget på Styrsö? Om man möjliggör det här bygget skulle man lösa flera problem som är betydelsefulla för befolkningen där ute. Genom det här högstadiet skulle man förkorta restiden för 80 926 av eleverna på högstadienivån med i genomsnitt två och en halv timme per dag — de får nu åka till Påvelundsskolan i Göteborg. Man skulle dessutom skapa jobb i byggbranschen, vilket är betydelsefullt för den här lilla landsändan. Man skulle —- något som också är kopplat till sysselsättningsproblemen — då även i dessa högstadielokaler kunna bedriva mera vuxenstudier. Det finns ett stort behov av det i denna del av landet — särskilt yngre vuxna i den här regionen är på grund av läget efter när det gäller vuxenstudier. Det är klart att också det skulle kunna få sysselsättningsbildande effekter som ett stöd åt befolkningen. Bohusläns skärgårdsråd har av dessa skäl uttalat sig för högstadieskolor i skärgården. Det skulle vara intressant för mig att få ett svar på frågan: Är Per Ahlmark beredd att genom friska pengar försöka ge den här saken en skjuts?

Herr talman! Med tillfredsställelse noteras att statsrådet Ahlmark säger sig vara villig att pröva seriösa förslag för att få till stånd arbetstillfällen i Bohuslän. Ett sådant är projektet att åstadkomma en tillfredsställande vattenförsörjning i den bohuslänska skärgården. Det är synnerligen viktigt att få detta ordnat. Mycket obehagligt kan inträffa till följd av ringa vattentillgång, framför allt under torra somrar. När nu riksdagen har beslutat att norra Bohuslän skall vara ett rekreationsområde för en betydande del av det svenska folket, måste kommunerna få hjälp att lämna den service som behövs, och där är bl.a. vattenförsörjningen mycket viktig. Kommunerna i denna del av landet kan inte ensamma svara för dessa väldiga kostnader. Staten måste gå in och hjälpa. Berg och sten är krävande att arbeta med. Vidare måste vi räkna med en mångdubblad sommarbefolkning i jämförelse med åretruntbefolkningen. Dess vattenbehov måste också tillfredsställas. Jag förstår att statsrådet inte kan uttala sig beträffande förslaget att AMS skall lämna förhöjda statliga bidrag till vissa projekt i kommunerna, exempelvis Tanum som nämnts här i dag, förrän frågan varit föremål för utredning. Men jag uttalar som min bestämda mening att projektet är seriöst. Det behöver komma till utförande snarast, och det är lämpligt både för att skapa arbetstillfällen och för att bidra till att denna landsdel blir vad som önskas, nämligen ett rekreationsområde för avsevärt flera än ortsbefolkningen. Andra projekt som kan ge arbetstillfällen är brobyggen och byggen av tillfartsvägar till broarna. Redan 1954 beslutades att bro skulle byggas mellan fastlandet och Orust. Man skulle få ett betydande antal arbetstillfällen om detta brobygge kom till stånd. Ett sådant projekt borde kunna prövas seriöst, tycker jag. Det behövs också många andra broar: till Öckerö, Kornhall och Åbyfjorden, m.fl. Det finns ett stort område där förslag om stålbroar skulle kunna prövas och snarast kunna byggas. En annan angelägen sak är att ordna förbindelsen mellan Malö-Flatö och fastlandet. Folk som bor där måste färdas på färjor som tillhör den enskilda vägsam fälligheten, medan de på själva ön färdas på allmän väg. Statens vägverk har föreslagit vissa förändringar i vägoch färjeförbindelserna. Förslaget är just nu att överta färjan Malö-Orust men kvar är färjan Flatö-Dragsmark. En stålbro för att lösa problemen med överfarten där ute är ett projekt som man verkligen skulle kunna pröva. Det är ju en mycket kort förbindelse som behövs från ön till fastlandet. Därför borde detta vara ett lämpligt försöksobjekt att omgående pröva. Behovet av en bro är odiskutabelt; den behövs dels för dem som skall färdas till sina jobb exempelvis vid Scanraff i Lysekil, dels för dem som skall saluföra produkter i Lysekil. Det har framgått i dag, som så många gånger förr, att vi har stora bekymmer för sysselsättningen i Bohuslän. De förslag som har ställts om byggandet av broar skulle kunna ge mycket arbete, och samtidigt skulle man uppfylla krav från åretruntboende och önskemål med hänsyn — Nr 39 till Bohusläns betydelse för rekreation och turism. Det skulle innebära Fredagen den produktivt arbete för dem som blir sysselsatta där och bli till nytta för 2 december 1977 samhället. RN Statsrådet kanske kan säga att dessa projekt inte ligger under hans Om åtgärder för att departement. Jag tycker det skulle vara fint om man planerade för genom = trygga sysselsätt förandet av projekten i samråd med andra departement. Under årens = ningen i Bohuslän, lopp har vi flerfaldiga gånger fört fram våra synpunkter från länet på — m.m. vilka behov som vi anser måste tillgodoses. Vi hoppas nu att statsrådet verkligen beaktar alla de svårigheter vi har och tar mycket seriöst på inkomna förslag och synpunkter. Det måste vara tillfredsställande att arbeta med något som är produktivt och som blir till direkt nytta för

Herr talman! Jag delar i mycket stor utsträckning de grundläggande värderingar som har uttryckts av föregående talare. De olika förslag som har tagits upp är delvis tillgodosedda, delvis under behandling, delvis icke under behandling. Den känsla av oro som väldigt många har för inte minst de norra delarna av länet känner också jag. Jag tycker därför att det är utomordentligt värdefullt att vi kan föra denna diskussion om Bohuslän i denna anda av konstruktiv dialog — alla människor i Bohuslän som är berörda tjänar på det. På två punkter kan jag i dag inte ge något besked. Den ena gäller Evert Svenssons fråga om den allmänna platsanmälan för Göteborgs och Bohuslän. Den frågan behandlas i budgetarbetet, och resultatet av det kan jag inte föregripa. Den andra gäller Lars-Ingvar Sörensons fråga om ett högstadium på Styrsö, där huvudansvaret ligger på ett annat departement. Lennart Nilsson sade några saker som var rätt intressanta. Han sade att den debatt vi för nu är något av en spegelbild av den diskussion som vi förde den 17 mars här i kammaren. Det är riktigt. Problemen är ganska likartade, och då blir diskussionen naturligtvis delvis en upprepning av tidigare ställningstaganden. Lennart Nilsson sade att jag i mitt förra interpellationssvar pekade på den internationella lågkonjunkturen, och det har jag gjort i dag också. Det måste jag naturligtvis göra, eftersom den internationella lågkonjunkturen kvarstår, och den är grundläggande för så många av problemen i såväl Bohuslän som andra län. Jag sade den 17 mars att seriösa förslag prövas positivt, och det säger jag i dag med. Ja, jag har inte ändrat mening. Jag har precis samma uppfattning på den punkten nu som då. Oxo-projektet är ett exempel på vad jag menar med ett sådant viktigt projekt som har prövats positivt och som är en enorm kapitalsatsning med tanke på de begränsade resurser som vi har i Sverige i dag. Däremot delar jag inte Lennart Nilssons uppfattning när han säger 61 att regeringen visar ”uppgivenhet” vad gäller varven. Nu talar jag alltså om varven allmänt sett i Sverige — jag uppfattade också Lennart Nilssons inlägg som ett allmänt varvsinlägg. I ingen av de tre huvudbranscher där vi har gått in för att stödja sysselsättningen — varven, handelsoch specialstål och teko — har vi satsat större resurser än just på varven detta år. Att vi ändå har så stora problem just nu beror på att det är så svårt att få köpare till de produkter som varven tillverkar, nämligen båtar. På sikt är det ingen rimlig linje att producera båtar på lager. Det är en våldsam överkapacitet i världen på varv, och det har slagit också mot den svenska varvsindustrin. De väldiga satsningar på varven som regeringen föreslagit tyder sannerligen inte på någon uppgivenhet. Lennart Nilsson sade vidare att oron kvarstår i teko. Jag delar helt Lennart Nilssons mening på den punkten. Jag var i Borås i måndags, och vi höll på med teko i stort sett hela dagen och kvällen. Tekoindustrin i Sverige har minskat mycket snabbt. År 1965 hade tekoindustrin 90 000 anställda. År 1975 var antalet anställda 45 000, och minskningen fortsätter. Därför har vi under 1977 gjort satsningar på tekoindustrin som är helt utan tidigare motsvarighet. Vi lämnar industrigarantier för att stödja företag med livskraft så att de kan få ökad styrka i konkurrensen. En statlig koncern med Eiser som moderbolag har skapats för att så långt det är möjligt trygga sysselsättningen i de berörda företagen — här ingår också SweTeco som är av stor betydelse för Bohuslän. Och här ingår Nya Algots som är av stor betydelse för Västerbottens och Älvsborgs län. Men det gäller framför allt äldrestödet, som ju är en ny typ av arbetsmarknadspolitiskt medel och som vi använt när det gäller teko. Det innebär att människor över 50 år nu får 15 kr. — och från årsskiftet 20 kr. — per timme upp till det samlade lönetaket på 10 26. Det har förhindrat mängder av varsel inom tekoindustrin. Vidare ges ett ökat stöd till grundtextil för att klara vår försörjningsberedskap. Härtill kommer att vi skall träffa begränsningsavtal med låglöneländerna. Den oro som Lennart Nilsson gav uttryck för delar jag sannerligen. Men man måste också peka på de mycket stora insatser som gjorts för att mildra den oron. Vi är naturligtvis oerhört väl medveta om de särskilda problem som finns i Bohuslän, där man har haft ett ensidigt näringsliv. Befolkningsutvecklingen har varit svag. Samtidigt har man fördelar som man måste ta vara på. Bohuslän ligger nära stora befolkningscentra i Västsverige och i Norge. Man har unika förutsättningar för sjöfart, och där finns en fantastisk natur som man måste bevara och göra tillgänglig för så många som möjligt. Problemet är att de traditionella näringarna i Bohuslän är jordbruk, fiske, båtbyggeri, mindre sjöfart och stenbrott. Dessa näringar har i mycket stor utsträckning styrt människornas bosättning. Fortfarande ligger den största delen av bebyggelsen vid havet, där det finns naturliga hamnar, eller i jordbruksområdena längre in i landet. Eftersom det varit en sviktande sysselsättning i flera av de här industrierna, så har det slagit Nr 39 mycket hårt på Bohuslän. Det har ju också framgått av de tidigare anförandena i den här debatten. Det är klart att man i en sådan situation får lov att vidta åtgärder. I av olika slag. I sina inlägg har Karl-Erik Svartberg, Lennart Nilsson, Om åtgärder för att Evert Svensson, Tyra Johansson, Lars-Ingvar Sörenson och Märta Fred = trygga sysselsättrikson framfört olika förslag och synpunkter. ningen i Bohuslän, En sak måste vi hela tiden komma ihåg, nämligen att våra resurser = m.m. allmänt sett är begränsade. Det finns en rad förslag till åtgärder som är viktiga och som vi gärna skulle vilja genomföra men som vi inte har råd att genomföra därför att vi inte har tillräckligt med pengar i en ekonomi där bruttonationalprodukten inte ökar. Men vi har ändå gjort en hel del för att hålla sysselsättningen uppe. AMS har under 1977 tidigarelagt statliga och kommunala beställningar hos företag i Bohuslän för sammanlagt 9,4 milj.kr. Exempel på statliga beställningar som tidigarelagts är beställningen av manskapsvagnar hos AB Intermittent, Ellös, och av en färja plus utrustning hos Smögens Plåt & Svets AB. Kommunala beställningar som tidigarelagts med stöd av AMS är väghyvlar för 5,1 milj.kr., rörkrökar till värmerör för 1,1 milj.kr. och sten för 1,2 milj.kr. från olika bolag. Evert Svensson sade — och jag förmodar att Karl-Erik Svartberg har samma värdering — att man bara därför att vi har en lågkonjunktur inte får acceptera arbetslösheten utan att man då i stället får använda arbetsmarknadspolitiken för att utbilda människor i stället för att låta människor gå arbetslösa. Detta är mycket viktigt. Därför har vi också ökat arbetsmarknadsutbildningen utomordentligt kraftigt, vilket Evert Svensson gav exempel på. I landskapet Bohuslän har 13 industriföretag fått den här 25-kronan för sammanlagt nästan 400 000 utbildningstimmar, som berört mellan 1 300 och 1 400 personer under 1977. Det är ett exempel på att gå in med arbetsmarknadspolitik då det inte finns vanlig sysselsättning på arbetsmarknaden, att utbilda människor i stället för att människor permitteras. Jag är glad över den grundläggande värdegemenskap vi har på den punkten. När det gäller arbetsmarknadsutbildningen är det helt klart att vi för söker bygga ut den kraftigt. Därför planeras inte mindre än tre AMU filialer för Bohuslän. För det första har en filial projekterats för Lysekil. Efter jul beräknas arbetet komma i gång för att bygga om en lokal för det ändamålet. För det andra har kursstyrelsen bestämt att AMU-kurser skall läggas till Uddevalla, och den verksamheten skall ske i samarbete med AMU-centret i Trollhättan som ligger inte långt därifrån. För det tredje projekteras också en AMU-filial i Strömstad. I väntan på att de här tre AMU-filialerna blir klara ordnar vi kurser i provisoriska lokaler och i företag. Det pågår t.ex. en rörläggarkurs i Strömstad för arbete i en konservindustri som har köpts av ABBA i Kungshamn. Detta är alltså en bit av arbetsmarknadspolitiken. Den största sats 63 ningen vad gäller industripolitiken är naturligtvis projektet i Stenungsund. Ett kapitaltillskott på 300 milj.kr. är en utomordentligt stor satsning. 1978-1979 räknar man med att det kan ge sysselsättning för 350 personer. Som mest kommer mellan 500 och 600 personer att vara sysselsatta med anläggningsoch byggnadsarbeten, och när man börjar driften kommer 120 personer att sysselsättas. Det är alltså ett mycket viktigt tillskott för sysselsättningen i Bohuslän. Det här är några av de åtgärder som regeringen vidtar. Och jag tror att det är värdefullt att man fortsätter dels att försöka skaffa nya arbetstillfällen, dels att bedriva en aktiv arbetsmarknadspolitik för att klara sig under den längsta period av lågkonjunktur som Sverige har upplevt efter andra världskriget.

Herr talman! När det gäller den allmänna platsanmälan får vi väl avvakta budgeten. Jag vill uttrycka förhoppningen att den frågan kommer med där. Däremot fick jag inget svar när det gäller Lindholmenprojektet. Jag vore tacksam om arbetsmarknadsministern ville säga någonting om detta, därför att det betyder så mycket i det här området. Även om jag inte kan få något svar på om man skall höja projektbidraget skulle jag gärna vilja att arbetsmarknadsministern kommenterade det något, i varje fall att han gav ett löfte om att detta skall undersökas. Det är också mycket väsentligt.

Det tyder alltså på att, trots dessa insatser som görs av arbetsmarknadspolitiska skäl, regeringen har lyckats mycket dåligt. Vi för på många håll ett resonemang om att det är bra med arbetsmarknadspolitiska insatser, men att det kanske framför allt är näringslivet som man bör stötta upp. Människor måste leva även om de är arbetslösa, och vi betalar då understöd i en eller annan form. Det är mer resursslösande att låta människor vara arbetslösa och få understöd än att låta dem arbeta. Därför bör man söka efter alla möjligheter till arbeten. Jag drar slutsatsen att detta egentligen inte blir dyrare. Det blir framför allt mycket mera konstruktivt.

Herr talman! Det är riktigt, Per Ahlmark, att vi vill ha en positiv debatt. Vi tror att det gagnar Bohuslän bäst. Men vi måste också, som jag sade i mitt första inlägg, vara kritiska på en del punkter. Den allvarligaste kritiken gäller att beskeden om de seriösa förslag som rege ringen prövar kommer så sent. Att de måste komma snabbare tror jag vi måste be Per Ahlmark ta med hem till regeringen. Vi är medvetna om att resurserna är begränsade. Vi är medvetna om de problem vi har på grund av den internationella konjunkturnedgången och allt sådant. Men vi måste naturligtvis försöka att, med de begränsade resurser vi har, klara så många som möjligt av problemen. Jag delar naturligtvis Per Ahlmarks, Evert Svenssons och andras uppfattning att när jobb är hotade måste man ta till arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Och det är därför jag riktat interpellationen till arbetsmarknadsministern. Här har naturligtvis staten den största och viktigaste uppgiften. Men det hindrar inte att vi har uppgifter att ta på oss i landstinget och ute i kommunerna. Det har varit en omfattande debatt hemma i vårt landsting om landstingets ansvar när det gäller exempelvis att skapa sysselsättning för de ungdomsarbetslösa. Där har vi klart deklarerat att landstinget inte gjort tillräckligt. Nu har man vaknat till, och nu är en hel del på gång. Och det hoppas vi skall göra sitt till för att klara ungdomsarbetslösheten. Men det är också, som Evert Svensson sade, beroende av att man får ekonomiskt stöd ifrån regeringen. Vi har i Bohuslän det problemet att turistoch rekreationsanläggningar måste skapas, och vi vet att det finns bohuslänningar som är kritiska på den punkten. Men vi måste självklart acceptera de beslut som regering och riksdag har fattat om Bohuslän som ett riksintresse. Det kräver större insatser när det gäller turistoch rekreationsanläggningar och annat. Normalt kan lokaliseringsstöd utgå för sådana anläggningar. Men i Bohuslän har, såvitt jag vet, sådana ansökningar hittills avslagits med motiveringen att det gäller områden som är avsedda för industriändamål. Man har alltså motiverat ett nej till lokaliseringsstöd för turistoch rekreationsanläggningar med att det skall ske en industriutbyggnad. Och detta är det märkliga för oss. Lennart Nilsson talade om trycket mot västkusten från industrin. Det trycket har vi som bor i Bohuslän aldrig märkt av. Det tryck vi känner är trycket från dem som är arbetslösa eller hotas av arbetslöshet — och på sommaren naturligtvis trycket från alla dem i Sverige som kommer och hälsar på oss och som är välkomna under förutsättning att vi kan få stöd för att ta hand om dem. I satsningen på att rädda jobb får vi sedan självklart inte glömma bort den viktiga biten att med hjälp av näringspolitiken skapa jobb för framtiden. Den biten har Per Ahlmark pekat på i sitt interpellationssvar, och vi i Bohuslän vill understryka den saken. Näringspolitiken måste vara den viktiga. Vi som nu diskuterar med Per Ahlmark beklagar ibland att man skilt regionalpolitiken och arbetsmarknadspolitiken åt, för där har vi en del som vi skulle vilja resonera om. Men Per Ahlmark står ju här som talesman för hela regeringen, och han får naturligtvis ta med sig beskeden till sina regeringskolleger. Det hoppas vi också att han gör.
Herr talman! Arbetsmarknadsministern påpekade att det är stora problem med att saluföra varvens produkter och att stora summor har satsats på att klara varvens arbetssituation i dag. Ja, vi är tacksamma för alla de arbetsmarknadspolitiska insatser som där har gjorts, och vi är helt på det klara med att de är omfattande. Vad som är så beklagligt är att problemen har blivit så många och så stora att vi har hamnat i dagens situation. Att jag förde in frågan om broarna har direkt samband med varvsproblemen och arbetssituationen vid varven. Jag menar att det finns kanske möjligheter att med någon form av samordning — möjligen också med omdisponering av medel — skapa ekonomiska förutsättningar för nämnda brobyggen. Det skulle i så fall betyda jobb även för varvsarbetarna. Vi har ju duktiga tekniker, och det är högst angeläget att få fram en ny produktion som ger arbete på varven, produkter som kan användas direkt ute i samhället. Därför har jag velat trycka på de frågorna och då främst på de broar som redan är beslutade. Jag tänker då bl.a. på Svanesundsbron, som sedan länge är beslutad. Som förslag lägger jag också en liten nätt bro som snabbt skulle kunna projekteras, nämligen från Flatön till Dragsmark. Den skulle kunna bli ett bra försöksobjekt för att ganska snart få fram en produktion. Vi är tacksamma för alla insatser som gjorts och för den positiva inställning som statsrådet har till våra bekymmer. När det nu har blivit så många sprickor i systemet att arbetsmarknaden rasar nästan som ett korthus runt omkring oss, så behöver vi känna att man vill vidta åtgärder för att räta upp det dagsaktuella läget. Vi behöver också en långsiktig näringspolitisk och arbetsmarknadspolitisk planering för att få den önskade stabiliteten i samhället. Jag är också medveten om att arbetet på att rätta till våra nuvarande svårigheter pågår, arbetsmarknadspolitiskt och på andra sätt, liksom också arbetet på att vi skall få det bättre framöver. Det vill jag tacka för.

Herr talman! Det som Märta Fredrikson talade om nu är just vad det hela handlar om. Vi måste inrikta varvens verksamhet på nya produkter. Vi har tekniker och kunskaper. Då gäller det att ge litet långsiktigt på de här bitarna. Vad jag menade med uppgivenhet är när Märta Fredriksons partibroder industriminister Åsling står här i riksdagen och säger att vi måste lägga ned minst ett varv till. Han uttryckte sig ungefär så. Men vad händer då? Om vi sedan får en ny högkonjunktur — som vi alla hoppas — och andra länder då vill köpa våra fartyg igen, så står vi ju där utan några varv! Det är vad det här handlar om. Och där menar jag att det finns en anda av uppgivenhet. Vi måste naturligtvis se till att de varv vi har i dag finns kvar. Det är ett fackligt krav.

NS När det gäller teko-sidan, Per Ahlmark, blir man litet bekymrad över — Om åtgärder för att ryckigheten i de här frågorna. Här beslutar man sig för att flytta över = trygga sysselsättproduktionen från Rang i Nässjö till Uddevalla. Sedan går investerings = ningen i Bohuslän, bankens chef ut och säger till pressen att det är inte säkert att det kan — m.m. bli någon fortsättning i Uddevalla heller. Samtidigt vet vi att det här företaget betalar in skatter och sociala avgifter för 15 milj.kr. per år och att företaget har en export till USA på 12 miljoner. Nu hoppas jag naturligtvis att Per Ahlmark tittar på de här bitarna när frågorna skall behandlas i ett större sammanhang. Till sist, herr talman, vill jag peka på att när det gäller konflikterna mellan fritid, arbete och miljö m.m. är naturligtvis grunden för oss arbete — och jag utgår ifrån att Per Ahlmark delar min uppfattning. Utan arbete finns det inte heller någon möjlighet för människor att tillbringa sin fritid i de här fina delarna av landet, med undantag av ett fåtal med fet plånbok och med möjligheter att bygga upp höga staket för att få vara i fred. Men det är ju en sådan utveckling som vi inte vill ha. Det finns runtomkring i Europa alltför många avskräckande exempel på hur det kan se ut.

Herr talman! De sista orden som Lennart Nilsson uttalade om att grunden för en känsla av värdigt och mänskligt liv är arbete, kan jag helt instämma i. Vi har alltså en gemensam värdering i denna riksdag, mellan regering och opposition, som innebär att man skall bedriva en aktiv sysselsättningspolitik för att bekämpa arbetslöshet. Jag är också helt överens med Evert Svensson om att det är mycket bättre att använda arbetsmarknadspolitiska åtgärder, t.ex. utbildning, än att människor går arbetslösa. Det är därför som vi har haft den väldiga ökningen av antalet personer i arbetsmarknadsutbildning under 1977 —- jag tror det är ungefär en tredubbling under detta kalenderår — och en mycket kraftig ökning av antalet beredskapsarbeten samt en hel rad nya arbetsmarknadspolitiska medel — 25-kronan, det tillfälliga sysselsättningsbidraget, äldrestödet och ytterligare några åtgärder — för att just hålla arbetslösheten nere på så låg nivå som möjligt. Jag hörde inte vad Evert Svensson egentligen frågade om i sitt första inlägg. Men det gäller alltså Lindholmens varv. Där har ju regeringen redan lagt fram ett förslag i tilläggsbudget I för någon månad sedan. Evert Svensson och jag har såvitt jag förstår samma mening på den punkten. Denna verksamhet beräknas sysselsätta ca 300 personer. Därtill kommer 600 elevplatser i AMU-utbildning och gymnasieskolan, förlagda till Lindholmen när det har utvecklats till ett slags utbildningscentrum. Jag vill citera ett avsnitt ur industridepartementets del av tilläggsbudgeten: 67 ”Jag förordar efter samråd med statsrådet Mogård och chefen för arbetsmarknadsdepartementet att Lindholmenprojektet genomförs enligt de riktlinjer som har angivits i utredningsrapporterna. Projektet bör bidra bl.a. till att lösa den besvärliga sysselsättningssituationen och öka tillgången på platser inom yrkesinriktad utbildning i Göteborg. Vid uppläggning och genomförande av den planerade arbetsmarknadsutbildningen räknar jag med att nära samarbete sker med arbetsmarknadsparterna på central nivå.” Det står åtskilligt mer om projektet, och avsnittet slutar med ett förslag om reservationsanslag på 60 milj.kr. för ändamålet. Evert Svenssons önskemål på denna punkt har vi alltså redan tillgodosett. Jag kan instämma i Karl-Erik Svartbergs uttalande när det gäller samordning mellan olika delar av sysselsättningspolitiken. Ett behov av samordning finns ju alltid, oavsett inom vilka departement olika delar ligger. Det är nödvändigt att ha en samordning med industripolitiken, med lokaliseringspolitiken, med utbildningspolitiken, med arbetsmarknadspolitiken. Den ekonomiska politiken är naturligtvis också övergripande, om man kämpar för full sysselsättning. Det kan därför aldrig vara så att ett departement är ansvarigt för hela sysselsättningspolitiken, utan den får vara övergripande för en hel rad departement. Lennart Nilsson och Märta Fredrikson tog upp frågan om alternativa insatser vid varven, och det är ju mycket intressant. Jag var nere i Göteborg härom dagen och diskuterade den här frågan med bl.a. varvsledning, länsarbetsnämnd och fackliga organisationer. Det finns en del idéer. Några är inte analyserade så noga än, men det är naturligtvis utomordentligt bra, om man kan finna alternativ produktion på varv där man i fortsättningen inte kan bygga båtar, eftersom man inte alls vet om de kommer att kunna säljas längre fram. Att vi har problem med varven i Sverige är alldeles uppenbart, eftersom vi har en så oerhört stor överkapacitet i världen. Det är ju problem i nästan varje land som har många och stora varv. Sverige har särskilt många varv i förhållande till folkmängden, och det är därför som vi har gjort de här stora insatserna, något som också Märta Fredrikson var inne på. Sedan vill jag säga att jag tycker att det samtal som vi har haft i dag har varit värdefullt. Får jag bara peka på hur vi har arbetat inom regeringen när det rent allmänt gäller att skaffa jobb som även kan komma Bohuslän till godo. I somras, jag tror det var den 1 juni, fick industriministern och jag ett likalydande brev av Göteborgs och Bohus läns landstings näringsnämnd och de fyra kommunerna i norra Bohuslän. I de här breven tar man upp en rad viktiga frågor. Jag skall beröra bara några av dem. Det begärs en ökning av stödet till kommunala industrihus. Regeringen har nu i sin proposition om en ökning av stödet till småföretagen föreslagit att 30 milj.kr. skall anvisas för en ökning av stödet till kommunala industrilokaler som hyrs ut till småföretag. I skrivelsen begärs vidare en ökning av stödet till företagarföreningarna. I småföretagarpropositionen föreslås att de näringspolitiska insatserna på Nr 39 länsnivå breddas och byggs ut kraftigt. Företagarföreningarna föreslås Fredagen den då länsvis bli ersatta av utvecklingsfonder med väsentligt större resurser 2 december 1977 än vad företagarföreningarna nu har. sätet I den här skrivelsen hemställs att regeringen skall godkänna ett avtal — Om åtgärder för att om upprättande av ett produktutvecklingscentrum för mindre och me = trygga sysselsättdelstora företag som har träffats mellan styrelsen för teknisk utveckling ningen i Bohuslän, och de västsvenska landstingen. Regeringen har nu godkänt det avtalet. — m.m. Dessutom innebär även förslaget i småföretagarpropositionen att vi skall stödja produktutvecklingen mer än hittills. Det blir en av utvecklingsfondernas huvuduppgifter. I skrivelsen, som vi alltså fick för mindre än ett halvår sedan, begärs stöd till anläggningar för rekreation. Det är inte konstigt att det kommer ett sådant krav från Bohuslän. I småföretagarpropositionen föreslås att Sveriges turistråd skall få medel för att i samarbete med lokala och regionala turistorgan utveckla produktionsoch bokningscentraler. I skrivelsen begärs höjning av bidragen för olika avloppsreningsanläggningar. Frågan om ökade möjligheter till höjning av statsbidragen till reningsverk prövas, som Karl-Erik Svartberg vet efter en diskussion med jordbruksministern i saken, i det pågående budgetarbetet. Det kan jag alltså inte ge besked om i dag. I skrivelsen begärs vidare ökade möjligheter till lokaliseringsstöd. Den frågan behandlas nu av sysselsättningsutredningen, som väntas lägga fram förslag under 1978. I dag ingår Strömstad, Tanum och Munkedal i stödområdet, och Sotenäs ingår i den s.k. grå zonen. Det här är några exempel på krav som har rests i Göteborgs och Bohus län och på hur vi på några viktiga områden, framför allt när det gäller att stimulera produktutveckling och småföretagsamhet, har utvecklat det hela till en proposition som lagts på riksdagens bord. Detta visar att, om man befinner sig i en lågkonjunktur som på sätt och vis är djupare men framför allt längre än någon gång tidigare under efterkrigstiden, måste man använda alla till buds stående medel för att hålla sysselsättningen uppe. Vi har i dag i Sverige ungefär 4,1 miljoner människor sysselsatta, vilket är den högsta sysselsättning vi någonsin har haft. Arbetslösheten ligger på något mer än 2 96, vilket från internationell synpunkt är en utomordentligt låg siffra. Det betyder inte att vi slagit oss till ro. Vi måste använda dels den ekonomiska politiken för att se till att kostnadsläget i Sverige blir sådant att vi bättre kan konkurrera med omvärlden och att industrisatsningarna ökas både för att klara utsatta branscher och för att skapa ett näringsvänligt klimat, så att småföretag kan etableras och växa sig kraftiga, dels en arbetsmarknadspolitik som sätter människor i arbete eller ger utbildning när den ordinarie arbetsmarknaden sviktar. Detta är delar av den samlade sysselsättningspolitiken. Kring målsättningarna om full sysselsättning och bekämpande av arbetslösheten råder det en överväldigande uppslutning i den svenska riksdagen.

Herr talman! Det var en rad synpunkter som fördes fram avslutningsvis av Per Ahlmark och som man kanske borde gå in på. Jag har dock inte möjlighet att göra detta nu. Låt mig ändå peka på vad som sades om behovet av att uppehålla vår konkurrenskraft och därmed vår sysselsättning. Har Per Ahlmark aldrig funderat över att det finns en motsättning däremellan i nuvarande läge med sviktande internationell efterfrågan? Sverige har mutat in en ”nisch”, som består av försäljning av kapitalvaror. Eftersom efterfrågan på dessa varor i det nuvarande krisläget minskar inom hela OECD-området, är det mycket små möjligheter att nå några resultat på den vägen, hur duktiga vi än är konkurrensmässigt. Det måste finnas andra möjligheter att skapa produktion än att satsa på dessa varor. Det finns alltså t.o.m. en motsättning mellan att försöka konkurrera på detta sätt och att skapa sysselsättning i det svenska samhället. Vi ligger, som jag sagt, i en ”nisch”, där läget är mycket besvärligt just nu på den internationella marknaden, och ett alternativ måste skapas inom svensk ekonomi. Vi kan inte komma ur denna situation bara genom att minska våra kostnader med 5 eller 10 96. Så enkelt är det inte. Jag skulle också vilja ha ett förtydligande av svaret på min ganska enkla fråga. Skolprojektet på Styrsö betyder mycket för dem som bor där ute, även om det kan se litet ut från departementets horisont. Mot bakgrunden av de utomordentligt svåra konjunkturoch strukturproblem som vi har att räkna med framöver kunde det gott tänkas att arbetsmarknadspolitiska skäl skulle kunna ta över de formella. Under sådana förhållanden kunde kanske svaret också tänkas dölja den möjligheten —- och det vill jag gärna ha klarhet i — att herr Ahlmark avser att ta upp ett resonemang med utbildningsdepartementet om detta projekt. I så fall skulle det kanske bli möjligt att snabbare sätta i gång projektet. I annat fall kommer det till följd av omprioriteringarna i SÖ:s petita inte med i 1978 80 års stat, eftersom fem projekt återstår för dessa budgetår. Då kommer projektet följaktligen med största sannolikhet att skjutas långt in på 1980-talet. Men det är nu man behöver den positiva effekt som detta projekt skulle föra med sig. Min följdfråga är därför: Bör man av formella skäl hindras att i den akuta krisen gå in på detta område och därmed hjälpa människorna på två sätt: dels genom att de får sin skola, dels genom det som detta innebär arbetsmarknadstekniskt för sysselsättningen i nuvarande läge och i betydande utsträckning också på längre sikt genom den vuxenutbildning som kan etableras i anslutning till denna skola?

Herr talman! Jag får be arbetsmarknadsministern om tillgift för att jag inte hade uppmärksammat att det var klart med Lindholmenprojektet. Jag är glad för att vi fått ordentliga besked på den punkten. Arbetsmarknadsministern citerade mig när det gällde utbildningsin Nr 39 satser och arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Men citatet täckte bara hälf Fredagen den ten av min tankekedja i det avseendet. Jag menar att det är bättre med 2 december 1977 utbildning och arbetsmarknadspolitiska insatser än att ha arbetslösa med understöd, men bakom dessa åtgärder måste ändå ligga näringspolitiska Om åtgärder för att insatser. De är de väsentligaste i ett sådant här läge. Vi skulle naturligtvis = trygga sysselsättkunna föra det resonemanget vidare och säga att vi från socialdemoningen i Bohuslän, kratiskt håll har försökt att få fram pengar till investeringar på det området = m.m. genom våra förslag om strukturfonder och de 4 miljarderna. I framtiden skulle insatser kunna göras genom den fondbildning vi har föreslagit genom löntagarfonder. Vi är oerhört rädda för att staten och samhället gör sig urarva när det gäller kapitalet, och vi vet också att sparandet går ner katastrofalt. Vi har, som Per Ahlmark också har sagt, i denna debatt försökt att vara konstruktiva, och jag hoppas att debatten verkligen har varit konstruktiv. Men här krävs det naturligtvis också konstruktiva åtgärder — annars blir det bara löst prat. Det har gjorts en del, men vi är alla övertygade om att det finns ofantligt mycket mer att göra, och det bör göras i en lågkonjunktur. Det har sagts här — och det vill jag upprepa — att Bohuslän är ett riksintresse. Härmed följer också ett riksansvar.

Herr talman! Jag tycker liksom Per Ahlmark att det har varit ett fint samtal om problemen i Bohuslän, och jag sätter värde på det. Per Ahlmark förde även in frågan om den ekonomiska politiken, men skulle den tas upp bleve det antagligen nödvändigt att förlänga debatten åtskilligt, eftersom vi i fråga om den ekonomiska politiken kanske har något mer kritiska synpunkter. Jag vill också göra ett par påpekanden. Som det har sagts här flera gånger är det naturligtvis svårt att skapa nya jobb i den konjunktur vi f. n. har. Men vi måste ju satsa på bättre tider. I det sammanhanget skulle jag vilja skicka med Per Ahlmark ett ord på vägen. Det hämtar jag från landstinget i Göteborgs och Bohus län.

I enlighet med denna uppfattning har länsstyrelsen gett stöd åt Bohusläns Samarbetskommittés arbete med en kartläggning av tänkbara verksamhetsområden i de sju norra kommunerna i länet. I allmänhet behöver sådana etableringar ej medföra konflikter om verksamheterna förläggs i anslutning till samhällen. Bevaranderestriktionerna för Bohusläns del kan emellertid innebära 7 en negativ påverkan på industrisysselsättningen. Statsmakterna har visserligen gjort uttalanden om önskvärdheten av industrilokalisering till den berörda delen av länet, men sannolikt innebär restriktionerna att företagens benägenhet att lokalisera verksamhet hit minskar. Länsstyrelsen anser att sysselsättningsutredningen i sin översyn av de regionalpolitiska medlen bör ägna särskild uppmärksamhet åt utvecklingen av näringslivet i de kommuner där möjligheterna att utnyttja specifika naturresurser har begränsats genom riktlinjerna i den fysiska riksplaneringen.” Jag tror att det är värdefullt att dessa tankegångar kommer med i dagens debatt. De har visserligen diskuterats, men jag har med det här citatet från landshövding Erik Huss anförande ytterligare velat stryka under just detta, eftersom det är något som vi gemensamt måste jobba med framöver. Låt mig så sluta med ett annat berömt inlägg i landstingsdebatten i Bohuslän. Vi socialdemokrater hade begärt att landstinget skulle göra ett uttalande till regeringen där man uttryckte oro över problemen i Bohuslän och där man hemställde om åtgärder för att komma till rätta med dem. Vi avsåg därvid inte bara norra delen av länet utan hela Bohuslän. Då gjorde en av de borgerliga debattörerna det här inpasset: ”Det löser inte några problem i länet att göra uttalanden till Fälldin.” Nu har vi bohuslänningar tagit tillfället i akt att i stället för att göra ett sådant uttalande redovisa våra problem för Per Ahlmark. Vi bohuslänningar hoppas att det skall löna sig bättre att vända sig till Per Ahlmark.

Herr talman! Frida Berglund har frågat mig när jag avser att lägga fram förslag beträffande åtgärder inom skolhälsovården. Jag kommer att redovisa mina ställningstaganden till skolhälsovårdsutredningens förslag i den särskilda proposition om nytt statsbidrag till grundskolan m.m. som jag avser föreslå regeringen att förelägga riksdagen i januari nästa år.
Herr talman! Jag får tacka statsrådet för svaret, och jag vill också säga att det är bra att det kommer en proposition. Ett par kommentarer! Skolhälsovården fungerar inte på ett tillfredsställande sätt i många kommuner. Det är angeläget att vi får en bättre situation. Antalet utbildade läkare har visserligen ökat, men detta har inte lämnat — Nr 39 några spår inom skolhälsovården. Läkarbristen innebär en mycket be Fredagen den svärlig situation för både eleverna och den elevvårdande personalen. Skol 2 december 1977 hälsovården är ju ett led i den allmänna elevvården, och om man inte har en fungerande skolhälsovård går hela elevvården på kryckor. Bristen Om undervisningen på läkare innebär också att skolsköterskorna får en extra arbetsbelastning. = i religionskunskap i Skolsköterskorna anser att de inte på ett tillfredsställande sätt kan ta grundskolan sig an de arbetsuppgifter som de anser viktiga. Utredningens förslag innebär bl.a. att en väl fungerande skolhälsovård kan förverkligas bara i samarbete mellan kommuner och landsting. Jag vill understryka att det är viktigt att samarbetet med landstingen kommer till stånd redan på planeringsstadiet, så att man då kan diskutera personalbehov och gemensamt utnyttjande av personalresurser. Det sistnämnda är av stor betydelse. Herr talman! Jag vill understryka att det är mycket angeläget att förslaget och beslutet kommer i så god tid att kommuner och landsting hinner med en gemensam planering, att landstingen hinner få fram de resurser som de eventuellt kan avvara till kommunerna och att man får resultat redan till höstterminen 1978. Jag tolkar svaret så, att det samarbetet redan kan påbörjas och utökas, om förslaget kommer enligt svaret.

Herr talman! Evert Svensson har frågat chefen för utbildningsdepartementet om han är beredd att inför kammaren redogöra för regeringens inställning till ämnet religionskunskap och dess plats och innehåll i den kommande läroplanen för grundskolan. Enligt fastställd ärendefördelning är det jag som har att besvara interpellationen. Enligt vad jag har erfarit kommer skolöverstyrelsen inom kort att ta slutlig ställning till ett förslag om ny läroplan för grundskolan. Förslaget skall därefter remissbehandlas i sedvanlig ordning. Först därefter kan förslaget och remissyttrandena bli föremål för behandling av regeringen. Intentionerna i 1969 års läroplan för religionskunskapen bör enligt min mening dock fullföljas och utvecklas. Den integration som skett av religionskunskapen i blocket samhällsorienterande ämnen har medfört stora möjligheter att befordra en syn på religionen som en viktig faktor i mänskligt individuellt och socialt liv. Risken är att ämnet av vissa lärare betraktas som mindre intressant eller för svårt, och att man på högstadiet betraktar religionskunskap som ett utfyllnadsämne för i ämnet obehöriga 13 lärare. Jag anser att här påtalade risker måste beaktas i en ny läroplan. Det torde bland föräldrar och allmänhet råda en bred enighet om att skolans undervisning i religionskunskap är av stor vikt och att eleverna måste, genom hemmens och skolans försorg, tillägna sig de värderingar som gäller i vårt samhälle och som i grundläggande avseenden bygger på den kristna etiken. Det kan alltså inte komma i fråga att den kommande läroplanen blir så lösligt formulerad att ämnet religionskunskap kan komma i skymundan. Givetvis måste också fortsättningsvis gälla det som i nuvarande läroplan uttrycks sålunda: ”Undervisningen i religionskunskap har till uppgift att orientera eleverna om de bibliska skrifternas huvudsakliga innehåll, om kristen tro och etik och om huvuddragen av kristendomens historia och samfundsformer. Den skall orientera om Övriga religioner, deras heliga skrifter, tro, etik och samfundsformer. Den skall vidare ge kännedom om andra livsuppfattningar än de religiösa. Den skall ge en inblick i nutidens etiska och livsåskådningsmässiga grundfrågor och tankeströmningar.” Enligt vad jag erfarit har centerpartiets och moderata samlingspartiets representanter i parlamentarikergruppen — folkpartiets representant var då medlem av Sveriges FN-delegation — avgivit ett särskilt yttrande vid slutjusteringen inom skolöverstyrelsens läroplansöversyn av förslaget om ny läroplan. Detta yttrande har samma innebörd som det jag här framfört. Regeringen kan alltså, innan förslaget om ny läroplan föreläggs riksdagen, förväntas vidta ändringar i läroplansförslaget, i den mån det inte överensstämmer med den syn på religionskunskapen som jag här redovisat.

Herr talman! Jag ber att få rikta ett tack till statsrådet Britt Mogård, som har stannat kvar här i riksdagen för att svara på denna interpellation. I viss mån är jag ju skuld till att det har dragit ut på tiden; jag ber om tillgift för det. Det här svaret om religionskunskapen i grundskolan ber jag alltså att få tacka för. Jag vill först notera att statsrådet säger att frågan kommer att passera riksdagen. Vi får alltså upp den vid ett senare tillfälle. Jag har hört att det skall komma ett regeringsförslag 1979 och att läroplanen kommer att träda i kraft 1981, så vi har relativt god tid på oss. Grunden för interpellationen är naturligtvis den oro som många känner därför att ämnet kommit att skjutas åt sidan i mycket stor utsträckning enligt de undersökningar som föreligger. Det är därför viktigt att ämnet religionskunskap får starkt stöd i den läroplan som kommer. Det gäller då alla stadier — lågstadiet, mellanstadiet och vad som nu är särskilt aktuellt, nämligen högstadiet. Vi är överens om det mål som statsrådet anger på första sidan i sitt svar genom ett citat från det som gäller nu. Statsrådet hänvisar i slutet av svaret till ett särskilt yttrande som de borgerliga ledamöterna i parlamentarikergruppen har avgivit vid behandlingen i skolöverstyrelsen. Jag har nu fått tag i detta yttrande, men det var faktiskt relativt svårt. Inte ens mina partivänner i den nämnda grup pen kände till det förrän det blev klart genom statsrådets svar. Man Nr 39 frågar sig om det är på det sättet det skall gå till — att man slänger in ett särskilt yttrande i efterhand. Detta yttrande handlar framför allt om 27 §, dvs. huruvida eleverna. I skall ha möjlighet att bli befriade eller inte från ämnet. Jag vill inte - Om undervisningen ta upp den frågan. Det kan anstå; jag tycker att det är en bifråga i sam = i religionskunskap i manhanget, även om den inte är ointressant och oviktig. grundskolan Vad saken nu gäller är, som statsrådet också påpekar, att skapa en garanti för att ämnet får sin rättmätiga plats i den nya läroplanen. Det finns en andlig dimension i människooch samhällslivet som vi och skolan inte får tappa bort. Bibeln och Jesu person intar inom kristendomen en central plats. Det måste naturligtvis också undervisningen ta hänsyn till. Ämnet skall vara verklighetsanknutet, sägs det i olika sammanhang, och det är naturligtvis riktigt. Det betyder enligt min mening kontakt med det levande religiösa livet, med dess sångoch musikliv, med dess ungdomsarbete osv. Ungdomsarbetet får man vänta sig kommer att spela en roll inom SIA. I vår internationaliserade tid är det givetvis viktigt att skolan lär ut andra religioners trossatser och tänkesätt. Det bör bädda för tolerans och vidsynthet och stärka trosfriheten. Det råder f. n. brist på utbildade lärare. Det är därför viktigt med utbildning och fortbildning samt att metodiken, pedagogiken och läromedlen utvecklas på ett riktigt sätt. I min interpellation angav jag sju punkter som jag gärna vill upprepa: 2. Fortbildningen av lärare måste byggas ut. 3. För att förhindra en upprepning av samma ämnesstoff i flera årskurser bör nya anvisningar utarbetas.” Det är alltså nu på gång. ”4. För att levandegöra kunskapen om religionen är samarbete med trossamfunden nödvändigt. 5. Utrymme bör ges åt den aktuella livsåskådningsdebatten. 6. Skolan bör ge eleverna möjlighet att lära känna och uppleva det rika sångoch musikliv som utvecklas i trossamfunden. 7. Det är skolans uppgift att uppmärksamma invandrarnas religioner.” Ämnet religionskunskap har en stark ställning i den allmänna opinionen — det tror jag att man kan konstatera. Dessutom tillhör kristendomen vårt kulturella för att inte säga sociala arv. Det är klart att det är svårt att förstå konst och litteratur om man inte är hemma i religionens värld. Hur skall man t.ex. kunna förstå Evert Taube och Lars Ahlin om man inte vet vilken roll religionen har spelat för människor? Vårt språk är f. ö. fullt av indirekta hänvisningar till Bibelns värld. Man behöver bara läsa Torsten Nilssons bok Människor och händelser i Norden för att inse detta. I arbetarrörelsens kulturprogram på det tidiga 1950-talet sade man att vårt kulturarv sträckte sig bakåt till Aten och Nasaret. Man syftade då på demokratin, humanismen och den kristna människosynen. 75 Det vore mycket olyckligt om ämnet religionskunskap skulle skjutas åt sidan till förmån för andra ämnen. Om så sker kommer vi att få ångra det i tidens längd. Jag ber att än en gång få tacka för interpellationssvaret och hoppas att vi, när läroplanen en gång kommer, skall vara nöjda med den.

Herr talman! Den kristna opinion som genom alla läroplansförändringar vilka skett på senare tid har haft en viss anledning att vara vaksam har genom statsrådet Mogårds klara och otvetydiga svar i dag anledning inte att slå sig till ro men att känna sig till freds. Jag tror att det är många som känner både glädje och lättnad över att ovissheten och oklarheten på den här punkten har skingrats. Statsrådet Mogårds svar avspeglar också den positiva viljan att göra någonting bra av det här ämnet. Att ämnet religionskunskap av lärare, elever och andra berörda parter upplevs som ett problem, som ett svårt ämne där det kan vara lätt att misslyckas, är den ena sidan av att förväntningarna ändå är rätt stora. Ämnet är så stort, så djupt och så vittomfattande både i tiden och i rummet, både tillbaka i historien och ut i geografin att det är lätt att digna under ambitionerna. Det finns inget ämne på schemat som spränger gränser på så många områden som detta ämne gör. Först de nationella gränserna naturligtvis — den kristna kyrkan finns ju i alla länder och kulturer i olika utformningar. Strävan att göra eleverna bekanta också med de stora världsreligionernas livstolkningar svarar emot ett i bästa mening internationellt perspektiv, och det relativiserar och ställer i en ny belysning the Swedish way of life. Statsrådet Mogårds ord ger försäkringar just på de punkter där oron kanske har varit störst. Den läroplansöversyn som det här gäller har pågått sedan sommaren 1976. Det arbetet har redovisats i Läroplansdebatt, en tidskrift som regelbundet har utgetts av SÖ i avsikt att väcka debatt. Jag kan här också tillägga att det finns anledning att välkomna Evert Svenssons interpellation. Den bekräftar ytterligare den bredd som vi redan förut vet att opinionen har. Den parlamentariskt sammansatta grupp med ledamöter från samtliga riksdagspartier som har arbetat jämsides med grupper inom SÖ har haft förmånen att kunna ge sin mening till känna och i någon mån kunna påverka det fortlöpande arbetet. Det har enligt min uppfattning varit en förmån. Det har möjliggjort en påverkan på ett tidigare stadium än vad som annars skulle ha blivit möjligt. I det här arbetet har jag inte kunnat godta SÖ:s förslag på den viktiga punkt som gäller religionskunskapen utan — som statsrådet nämner i sitt svar — tillsammans med moderata samlingspartiets representant anmält avvikande mening. Folkpartiets representant var som redan nämnts i FN. Det är litet anmärkningsvärt när Evert Svensson påstår att hans par tivänner var förvånade över vår avvikande mening. Det är anmärknings Nr 39 värt därför att vi anmälde och motiverade den avvikande meningen under ett tvådagarssammanträde, som avslutade den första etappen i arbetet med översyn av grundskolans läroplan. Vi fick också besked om att for: = muleringen av den avvikande meningen skulle vara inlämnad inom fyra — Om undervisningen dagar. Jag blev även uppmanad att i det nummer av Läroplansdebatt = i religionskunskap i som kommer ut under första månaden 1978 skriva en kort redogörelse — grundskolan för detta. Jag tror att Evert Svensson har missuppfattat det hela, och jag tycker att han skall höra efter en gång till hos sina partivänner. I det avsnitt som innehåller vår avvikande mening framhålls ungefär följande synpunkter: Religionskunskapen ingår f. n. på mellanstadiet i OÄ-blocket — ett förhållande som haft sina nackdelar. Den undersökning som SÖ själv gjort visar att religionskunskapen lätt kommer bort i hanteringen. — Det här är f. ö. synpunkter som vi från vårt håll, vi som senare anmälde avvikande mening, framförde på ett mycket tidigt stadium av arbetet i parlamentarikergruppen. — Utan att ta hänsyn till dessa negativa erfarenheter föreslår man nu samma konstruktion på högstadiet. Situationen blir naturligtvis inte bättre av att man samtidigt föreslår slopande av timplanen. Förslaget om gemensamma riktlinjer och huvudmoment för samtliga i OÄ-blocket ingående ämnen bidrar inte heller till den stabilisering som ändå är nödvändig. Det kan också innebära att beskrivningarna av de skilda ämnena blir alltför knapphändiga, konturlösa och torftiga. Risken finns t.o.m. att det artegna för ett ämne, t.ex. bibelkunskap, helt kan tappas bort. Erfarenhetsmässigt måste man konstatera att också i fortsättningen lärare och elever kommer att vara beroende av läromedlen, och innehållet i dem kommer att bestämmas av läromedelsproducenterna. Alltför allmänt formulerade anvisningar kommer därför inte att lämna nödvändigt mått av trygghet för att väsentliga delar av ämnet kommer med. För att föregripa den kommande behandlingen av kursplanerna måste man redan nu poängtera vikten av att ämnesbeskrivningen för religionskunskap blir sådan att den ger utrymme för en mer detaljerad beskrivning av ämnet där sådana viktiga moment som bibelkunskap och över huvud taget behandlingen av religionernas heliga skrifter omnämns. Den centrala plats som Jesus intar i mänsklighetens historia och det centrum han utgör för kyrkornas hela verksamhet bör föranleda ett särskilt omnämnande av honom. Så långt vår avvikande mening. Det är mycket som står på spel. En svårighet ligger i att inte försköna det nuvarande tillståndet. Status quo är inget ideal. Samverkan och integration finns det all anledning att ställa sig positiv till. Men den får inte vara av den karaktären att den utplånar ämnet utan skall tvärtom berika och fördjupa det. En integration som drivs för långt, nästan in absurdum, för sin egen skull löper risk att utplåna det som är arteget för ett ämne. Det är ofta ämnets centrala delar, dess egentliga nerv, som blir lidande. Tar man 7” bort denna hjärtpunkt hotas hela ämnet; då återstår bara utanverk. I det här perspektivet framstår bibelkunskapen och inlevelsen i Bibelns rika värld som ytterligt väsentlig. Man bör slå vakt om att läroplanens huvudmoment, riktlinjer, timplaner och ämnesbeskrivningar blir av den karaktären att ämnet inte tillåts försvinna bakvägen.

Herr talman! När parlamentarikergruppen behandlade de här frågorna vid ett sammanträde var tyvärr folkpartiets representant, Linnea Hörlén, inte närvarande. Hon var då, som tidigare så riktigt påpekats, i FN i New York. Om hon varit närvarande hade hon anslutit sig till de tankegångar som då framfördes av Tillander och Nyhage. Hörlén har inte möjlighet att vara här i dag heller. Därför vill jag framföra några mera allmänna synpunkter. Varje förändring av läroplanen relateras naturligt nog till den rådande situationen. Om det föreslås att ämnet religionskunskap på högstadiet skulle hamna i ett block, tittar man helt naturligt på den nuvarande situationen på mellanstadiet. De erfarenheter vi har av mellanstadiet och religionskunskapens ställning där är skiftande. Det finns positiva sidor, och det finns åtminstone en negativ sida: religionskunskapen riskerar att inte få den tid ämnet borde ha. Därför kan man känna oro för en liknande ämnesuppdelning på högstadiet, särskilt om ämnet hamnat i ett block utan angivande av timfördelning och med en ofullständig och bristande ämnesbeskrivning. Personligen har jag den uppfattningen att det är positivt om religionskunskap ingår i blocket orienteringsämnen även på högstadiet. Men om man använder den metodiken måste man ställa alldeles speciella krav — en hel del av dem var Ulla Tillander nyss inne på. Ett ämnes egenart och karaktär får inte komma bort. Det är särskilt viktigt för ämnet religionskunskap. För det första innebär samlad undervisning att nära kontakter mellan olika ämnen tas positivt till vara, att alla ämnen får en bredare och mera övergripande behandling. Det finns ingen motsägelse mellan samlad undervisning och att ge varje ämne en klar profil och bestämt utrymme. För det andra får gemensamma riktlinjer och huvudmoment för alla OÄ-ämnen inte innebära att stabiliteten inom OÄ-blocket rubbas. Beskrivningen av de olika ämnena måste bli noggrann, utförlig och fast. Läroplansförslagets ämnesbeskrivning måste för varje ämne ange roll, syfte och arbetssätt. Det innebär t.ex. att Bibelns centrala plats i studiet av ämnet religionskunskap markeras på det sätt som man gjorde 1969. För det tredje får inte den frihet som finns i uppläggningen av undervisningen ta bort det stöd som lärarna behöver i sin planering. Samlad undervisning på högstadiet ger ämnet religionskunskap nya möjligheter men skapar samtidigt vissa risker. Statsrådet har i interpellationssvaret klart uttalat att intentionerna i 1969 års läroplan för religionskunskap skall fullföljas och utvecklas. Det innebär också att den nuvarande versionen av en ny läroplan kommer att överarbetas innan — Nr 39 den slutligen kommer till riksdagen. Också det har statsrådet slagit fast. De upplysningarna är mycket viktiga och värdefulla, och för dem är vi statsrådet mycken tack skyldiga. Om undervisningen Statsrådet BRITT MOGÅRD: i religionskunskap i Herr talman! Jag är medveten om att läroplansöversynen har väckt = grundskolan och kanske förstärkt oron hos många människor i landet för religionskunskapens ställning. Orsaken är naturligtvis, som Ulla Tillander nämnde, att läroplansarbetet har skett och sker mycket öppet, att man har försökt stimulera till en bred debatt bl.a. genom att informera i tidskriften Läroplansdebatt och uppmana lärare, elever, föräldrar, organisationer m.fl. att föra fram synpunkter under arbetets gång. Som jag sade i mitt svar har skolöverstyrelsens läroplansförslag ännu inte överlämnats till regeringen, och jag vill inte närmare kommentera det. Det var inte heller det mitt interpellationssvar gick ut på; jag ville deklarera en grundsyn som jag tycker att det fortsatta arbetet med den nya läroplanen bör bygga på. Skolöverstyrelsens läroplansöversyn har dock, enligt vad jag erfarit, bedrivits med avsikten att få en läroplan där undervisningen kan och skall utgå från eleverna själva, deras frågor och behov. På det sättet skulle undervisningen på ett närmare sätt komma att beröra eleverna själva och deras frågor, vilket naturligtvis skulle höja graden av både engagemang och motivation. Det finner jag vara en lovvärd ambition, som jag hoppas skall prägla den nya läroplanen i dess slutliga skick. Riksdagen har tidigare fattat eniga beslut i fråga om religionskunskapens ställning, och jag ser ingen anledning att frukta att något annat skulle ske den här gången.

Herr talman! Vad statsrådet sade nu tror jag att det finns anledning att starkt understryka. Så långt jag kunnat finna har man i det arbete som bedrivs med läroplanen i skolöverstyrelsen en positiv inställning till ämnet religionskunskap. Anledningen till den här debatten är ju att detta ämne som alla andra ämnen kommer in i den s.k. integrationen. Svårigheten blir då för detta som för andra ämnen hur man skall kunna bevara ämnets timantal så att inte andra ämnen tar över — det finns lärare som inte är skickade att sköta den saken. Jag hoppas att den politiska enigheten skall bestå fram till dess vi kan fatta ett beslut. De uppgifter som jag har fått om det särskilda yttrandet gör mig en aning orolig på den punkten.
Herr talman! Jag vill bara än en gång klart slå fast för Evert Svensson att den avvikande mening som Hans Nyhage och jag har avgivit ingående 79 diskuterades under det tvådagarssammanträde som den parlamentariska gruppen hade i oktober månad. Det viktiga är naturligtvis själva sakfrågan, och där har vi fått ett klart och entydigt svar från Britt Mogård. Det är jag mycket tacksam för. Under det nämnda sammanträdet i den parlamentariska gruppen anmälde vi också avvikande mening på en annan punkt. Det var nämligen så att från SÖ förelåg ett förslag om att 27 § i skollagen skulle tas bort. Den ger för vissa trosbekännare en rätt till befrielse från deltagande i undervisningen i religionskunskap. Hans Nyhage och jag föreslog då i en avvikande mening att denna paragraf skulle vara kvar. Vi hade flera motiv för vårt yrkande. Antalet befriade elever i relation till det totala antalet elever i det svenska skolväsendet utgjorde hösten 1975 0,15”... Den befrielsemöjlighet som 27§ ger är alltså ett försvinnande litet problem. En annan motivering var att regeringsbeslutet, som ger rätt till befrielse för elever tillhörande lutherska bekännelsekyrkan i Sverige, pekar på en viktig tillämpning av 27§. 278 är dessutom principiellt viktig. Den kan tolkas som ett nedslag i skollagen för principen om religionsfrihet och för föräldrarätten. Ett upphävande av 27 § medför risk att innehållet i religionskunskapen måste beskrivas så att ämnesspecifika delar inte kan medtagas. Ämnet riskerar då att förlora sig i konturlöshet och brist på substans. 27 § hindrar inte den möjlighet som redan föreligger att lösa frågan praktiskt, t.ex. genom val av hemspråk på religionskunskapstimmarna. Det är av vikt att påpeka att samordningstanken för orienteringsämnena inte skall betonas så ensidigt att det inte också framgår att moment som måste anses ämnesspecifika får den tid som erfordras. Efter den diskussion vi hade den dag då vi avlämnade vår avvikande mening finns 27 § kvar i det förslag som går till SÖ:s styrelse för beslut.

Herr talman! Iris Mårtensson har frågat mig dels om jag instämmer i vad arbetsmarknadsministern uttalat i propositionen om ny arbetsmiljölag beträffande behovet av kunskaper och färdigheter för att bl.a. föra kranar, truckar och grävmaskiner, dels om jag är beredd att i dag förorda försöksverksamhet på gymnasienivå med maskinförarutbildning och att medverka till att ekonomiska medel ställs till förfogande härför. Låt mig inledningsvis konstatera att jag helt instämmer i arbetsmarknadsministerns uttalande om behovet av utbildning för förare av kranar, truckar och grävmaskiner. Regeringen har av detta skäl bl.a. medgivit - Nr 39 att försöksverksamhet får påbörjas med s.k. transportteknisk gren på fordonsteknisk linje fr.o.m. läsåret 1977/78. Utbildningen omfattar godsoch varuhantering, övning i att föra och sköta truckar, kranar, maskiner och andra fordon, lastning och lossning av gods och varor samt — Om maskinförarutmiljöoch säkerhetsfrågor m.m. bildning i gymna Vad gäller maskinförarutbildning enligt maskinförarutbildningskom = sieskolan mitténs förslag vill jag erinra om följande. I budgetpropositionen för budgetåret 1976 78 föreslog skolöverstyrelsen en viss försöksverksamhet, där utbildningen i viss mån reviderats i förhållande till maskinförarutbildningskommitténs förslag. Syftet var främst att nedbringa investeringsoch driftkostnaderna. Kostnaden för första uppsättningen stadigvarande undervisningsmateriel uppgick enligt skolöverstyrelsen trots detta till 9,75 milj.kr. I budgetpropositionen för budgetåret 1977/78 angav jag att jag inte var beredd att förorda den föreslagna försöksverksamheten. Riksdagen hade ingen erinran däremot. I anslagsframställning för budgetåret 1978/79 har skolöverstyrelsen inte återkommit till förslaget om försöksverksamhet med maskinförarutbildning. Eftersom något nytt inte har framkommit i frågan har jag i dag inte någon annan uppfattning i fråga om försöksverksamhet med maskinförarutbildning än den jag tidigare har redovisat inför riksdagen.

Herr talman! Jag vill först tacka statsrådet för svaret på min fråga, även om jag hade hoppats att statsrådet, efter att hon här i dag säger sig stödja arbetsmarknadsministerns uttalande i samband med den av riksdagen nyligen antagna arbetsmiljölagen när det gäller behov av utbildning och kunskaper, skulle ha gett mig ett positivare svar. Tyvärr har inte maskinförarkåren kommit i jämlik nivå utbildningsmässigt med andra grupper i samhället. Den försöksverksamhet som regeringen medgivit inom den transporttekniska grenen på fordonstekniska linjen är inte jämförbar med den utbildning som MUK föreslagit. Bakom MUK står 22 organisationer som representerar arbetstagare, arbetsgivare, statliga verk, kommunförbund, armén m.fl. Jag ville också få reda på hur årselevunderlaget är baserat i den försöksverksamhet som regeringen har medgivit. I budgetpropositionen 1976 78. Som har sagts här var statsrådet inte vid det tillfället beredd att föreslå medel för utrustning 81 till maskinförarutbildning eftersom skolöverstyrelsen inte tagit slutlig ställning till utbildningen. I dag är det mer än tre år sedan utbildningsdepartementet överlämnade MUK:s förslag till maskinförarutbildning på gymnasial nivå till skolöverstyrelsen, och ännu har SÖ inte lagt fram något förslag ens till försöksverksamhet. Statsrådet säger i dag att ”skolöverstyrelsen inte återkommit till förslaget om försöksverksamhet med maskinförarutbildning.” Har SÖ kanske resignerat med tanke på att statsrådet i den nyligen nämnda propositionen säger sig inte vara beredd att förorda någon försöksverksamhet med utbildning för förare av byggoch skogsmaskiner? Skogsbruksskolorna har redan i dag möjlighet att erbjuda viss utbildning för maskinförare. Vi lever i ett tekniskt avancerat och högmekaniserat land där kraven på maskinerna vad gäller buller, avgaser och förarkomfort är höga. När det gäller utbildning av förare till dessa i många fall avancerade maskiner är det däremot illa beställt. Man poängterar också att utbildningen är kostsam. Visserligen vet jag att ”läromedlen” i det här fallet är kostnadskrävande, men man måste kunna skära ner på investeringssidan om man lägger en försöksverksamhet i befintliga skogsbruksskolor. Jag har en intern utredning i min hand som framtagits av rektorn vid skogsbruksskolan i Ljusdal. Där har man kommit fram till att dagskostnaden för maskinförarutbildningen skulle bli ungefär lika hög som för skogsbruksskolan — detta trots att maskinförarutbildningen kräver dyrbara läromedelsutrustningar. Att kostnaden inte blev högre än skogsbruksskolans beror på att man i många och långa stycken kan använda samma maskiner, lokaler och lärare. Utbildning som det finns behov av får inte eftersättas för att den är svårstartad och kostnadskrävande. Utbildning för maskinförare bör i första hand ske inom skolans ram och inte som i dag ligga på företagen. Har vi råd att inte låta ungdomar utbilda sig till maskinförare? Jag konstaterar här i dag att när statsrådet Mogård ställer sig bakom vad arbetsmarknadsministern uttalat i propositionen om en ny arbetsmiljölag beträffande kunskap och färdighet hos förare av kranar och truckar samt grävmaskinsförare, så är det endast ett moderatinstämmande utan tanke på förverkligande. Anser statsrådet att man inte i dag skall lyssna till dem som har branscherfarenhet och behandla en sådan här utbildningsfråga seriöst?

Det talas och skrivs nu för tiden i varma ordalag om samverkan mellan — Nr 39 skola och arbetsliv: Detta torde innebära mer än att SSA-råd skall inrättas. Fredagen den Det är bl. an attitydförändringar man eftersträvar — på båda sidor. Ma 2 december 1977 skinförarutbildningskommittén måste med naturnödvändighet uppfatta I det som hittills hänt i fråga om kontakt med skolvärlden, inkl. utbild Om maskinförarutningsdepartementet, som något som stämmer ganska dåligt med nämnda = bildning i gymnavarma ord!
Herr talman! Iris Mårtensson har i någon mån missuppfattat interpellationssvaret. Det statsråd som inte var beredd att föreslå medel för utrustning till maskinförarutbildning på grund av att skolöverstyrelsen inte tagit slutlig ställning till utbildningen var statsrådet Lena Hjelm Wallén. Efter det har alltså skolöverstyrelsen föreslagit en försöksverksamhet. Och jag föreslog i budgetpropositionen i januari att riksdagen skulle godkänna mitt ställningstagande att inte förorda en försöksverksamhet — underförstått därför att den kostar litet för mycket pengar. Riksdagen godkände mitt ställningstagande. Anser verkligen Iris Mårtensson att den behandlingen av en fråga inte är seriös? Att det finns behov är vi naturligtvis ense om. Men Iris Mårtensson vet mycket väl att väldigt många behov måste tillgodoses. Jag har svarat — eftersom det inte framkommit något nytt i frågan — att jag inte är beredd att inta någon annan ståndpunkt än jag gjorde i januari och som riksdagen alltså godkände. Men Iris Mårtensson tycks känna till något nytt. Jag är ledsen att jag inte kan kommentera det underlag som hon har i sin hand.

Herr talman! Det sista som statsrådet säger ger mig litet glädje i den här frågan. Det visar i alla fall att statsrådet kommer att tänka om. I januari 1977 fanns det 34 000 maskiner som handhades av förare, och till detta skall man lägga ett stort antal maskiner som används inom skogsbruket och inom byggoch gruvindustrin. Inom dessa områden kan inte ungdomen fråntas rätten till en gymnasial utbildning, och vi kräver en utbildning för att minska arbetslösheten i dag. Utbildningsfrågorna blir inte lösta om man lägger utbildningen på företagen, som i många fall sker. Varför skall denna grupp stå utanför när det finns möjligheter till försöksverksamhet vid befintliga skogsbruksskolor? Av den utredning som gjorts och som jag snart skall överlämna till Britt Mogård framgår att kostnaderna kan nedbringas därför att det finns möjligheter att utnyttja samma lärare, lokaler och maskiner. Jag vill uttala den förhoppningen att statsrådet snart kommer fram 83 till värderingen att maskinförarutbildning är ett attraktivt utbildningsalternativ och bör inlemmas i den ordinarie gymnasieutbildningen. Jag hoppas också att statsrådet står fast vid det beslut som riksdagen fattade den 16 november, då vi här antog en ny arbetsmiljölag och då full enighet rådde om att täcka behovet av utbildning för förare av kranar, truckar och grävmaskiner.

Herr talman! Under försommaren i år, närmare bestämt den 3 juni, behandlade = riksdagen den = socialdemokratiska gruppmotionen 1976/77:1258 om åtgärder på det konsumentpolitiska området. I motionen erinrades bl.a. om hur konsumentpolitiken har byggts upp under det senaste årtiondet och om hur ett fördjupat och mera socialt synsätt har lett till att detaljhandelns problem alltmer har kommit i fokus. Det framgår av näringsutskottets betänkande 1976/77:44 — och här följde utskottets socialdemokratiska ledamöter upp motionsförslagen med reservationer — att den borgerliga majoriteten då utgick ifrån att distributionsutredningens olika förslag skulle prövas i positiv anda vid den pågående beredningen i departementet. I debatten här i kammaren förklarade också Ingegärd Oskarsson att mycket av vad som framförts i distributionsutredningen, liksom i motionerna, skulle tillgodoses i den kommande propositionen. Som alla känner till har den mycket omtalade propositionen om åtgärder på distributionsområdet fått ett mycket negativt mottagande av konsumenter, de stora folkrörelserna, politiska partier och företrädare för detaljhandeln och kommunerna. Mot denna bakgrund skulle det ha varit naturligt, kanske särskilt med tanke på tidigare visat intresse för de konsumentpolitiska frågorna hos många ledamöter inom regeringspartierna, att det nu väckts många och innehållsrika borgerliga motioner, inte minst om behovet av ett väl utvecklat glesbygdsstöd. Det kan väl därför vara värt att hålla i minnet att vid utskottets behandling av propositionen har prövats synpunkter och förslag i fem motioner. Av regeringspartiernas ledamöter är det bara centerpartisten Allan Gustafsson som, i motionen 10, tagit upp frågan om behovet av varuförsörjningsplaner vid etablering av stormarknader. Herr talman! Det har sannerligen inte varit svårt att finna negativa reaktioner på handelsministerns proposition. I tidningen Köpmannen av den 26 september konstateras exempelvis att den fått omdömen som ”en besvikelse”, ”låg ambitionsnivå” och ”låtgåpolitik”. I tidningen påpekas att mest kritik får handelsministern för att förslaget om kommunala varuförsörjningsplaner nu blir en frivillig rekommendation till kommunerna. I en intervju i tidningen rubricerar Per Schirbeck, Köpmannaförbundet, förslaget som mycket magert med tanke på att som grund till det låg ett omfattande betänkande från distributionsutredningen. I samma tidning säger bl.a. Sven E. Johansson, KF, att vi hade hoppats på och väntat oss rejälare tag. I detta sammanhang skall jag även ta mig friheten att via tidningen Köpmannen av den 31 oktober förmedla en hälsning till handelsministern från Asta Olsson, blomsterhandlare i Växjö och ledamot av Köpmannaförbundets styrelse. Hon tycker att handelsministern har gjort sig förtjänt av en kaktus. En sådan vill hon ge honom för att han har negligerat kraven på kommunala varuförsörjningsplaner.

Herr talman! Socialdemokratin har i regeringsställning drivit de konsumentpolitiska frågorna som en av våra viktigaste samhällsuppgifter. Det är därför helt naturligt för oss att även i oppositionsställning driva en aktiv konsumentpolitik för att stödja konsumenterna, framför allt de i olika hänseenden resurssvaga, och så långt som möjligt förbättra deras ställning på marknaden. Liksom i vår motion under den allmänna motionstiden i år har vi även i den nu aktuella motionen 12 haft distributionsutredningens betänkande samt remissyttrandena över densamma som underlag för våra förslag. Herr talman! Jag skall nu övergå till att mycket kortfattat kommentera reservationerna som är fogade vid utskottets betänkande. I reservationen 1, som behandlar en betydelsefull konsumentpolitisk fråga, framhåller vi reservanter att det är nödvändigt att varuförsörjningsplaner upprättas av alla kommuner. Enligt vår mening talar starka skäl för att riksdagen antar det förslag till lag om kommunal planering av varuförsörjningen som är fogat som bilaga till utskottets betänkande. Som framgår av vår reservation har vi dock uteslutit de paragrafer som gäller anmälningsplikt för näringsidkare. Det har vid utskottsbehandlingen visat sig nödvändigt att överarbeta dessa paragrafer i formellt avseende och förse dem med mera utförliga motivuttalanden. Vi anser också att frågan om sekretess då det gäller de skriftliga uppgifter, som anmälningssystemet kan ge upphov till, måste uppmärksammas. Enligt vår åsikt behövs en kommunal planering av varudistributionen, inte endast för att lösa akuta problem utan också för att långsiktigt trygga konsumenternas varuförsörjning. Ett sådant planeringsarbete skall självfallet genomföras så, att sociala mål tillgodoses med en butiksstruktur som dock i huvudsak är företagsekonomiskt bärkraftig. I reservationen 2, om vilka medel kommunerna måste ha för att kunna förverkliga intentionerna i sina varuförsörjningsplaner, påpekar vi att det finns anledning att pröva, om inte byggnadslagstiftningen skulle kunna förändras, så att den kan bli ett tillräckligt medel för att påverka kommunernas serviceförsörjning. I reservationen 3, som tar upp registerfrågan, följer vi reservanter upp konsumentverkets krav på att riksdagen hos regeringen skall begära att frågan om inrättande av ett centralt butiksregister utreds. Herr talman! Jag går nu över till frågor som har ett direkt samband med det statliga stödet till kommersiell service i glesbygd. Denna verksamhet behandlas i reservationerna 4, 5, 6 och 7. Men av tidsskäl skall jag under den återstående delen av mitt anförande begränsa mig till att endast kommentera hemsändningsverksamheten och driftstödet till olönsamma och nedläggningshotade butiker. Inledningsvis vill jag påminna om att det statliga stödet för kommersiell service i glesbygd har vuxit fram från regionalpolitiska utgångspunkter. Det har samtidigt blivit ett betydelsefullt instrument i samhällets strävan att skapa jämlikhet i ekonomiskt och socialt hänseende mellan människor som bor i olika regioner av vårt land. I dag är även glesbygdsstödet en betydelsefull del av den nya konsumentpolitiken. Det framgår också klart av förslagen i motionen och i reservationerna att vi socialdemokrater vill fortsätta med att bygga ut det statliga stödet till dagligservicen i Sveriges glesbygder. När det gäller hemsändningsverksamheten svarar i dag kommunen för 65 96 av kostnaden för planering och administration. Detta har i sin tur medfört att man av ekonomiska skäl har fått omgärda verksamheten med detaljerade geografiska och ekonomiska restriktioner. Det är därför verkligen beklagligt att varken handelsministern eller utskottsmajoriteten vill föreslå någon höjning av bidragsnivån. Informationen vid den gemensamma överläggningen med företrädare för kommunerna i Jämtland borde egentligen ha medverkat till att ett enigt utskott ställt sig bakom ett ökat statligt bidrag till hemsändningsverksamheten. Därför vill jag här ur skrivelsen från Krokoms och Strömsunds kommuner, som samtliga kommuner i Jämtland står bakom, citera följande synpunkter: ”Kommunerna anser att regeringens proposition 1977/78:8 om åtgärder på distributionsområdet innebärande ett 35-procentigt stöd är otillräckligt. De största behoven av insatser finns, som vi ser det, bland befolkningen i extrema glesbygdsområden. Vi vill också gärna hänvisa till lokal landsbygdstrafik, som ger kommunerna i det inre stödområdet ett 75-procentigt statsbidrag för att en godtagbar trafik skall kunna upprätthållas. Vi anser att hemsändningsservicen är en lika viktig funktion och att bidraget till kommunerna för hemsändningen bör utgå med samma procentsats.” Vi reservanter delar helt och fullt kommunernas uppfattning. Vi föreslår alltså att statsbidraget till den kommunala hemsändningsverksamheten skall höjas från 35 96 till 75 96 i det inre stödområdet och till 50 96 i landet i övrigt. Utöver de befintliga stöden, hemsändningsbidrag och investeringsstöd, föreslås i propositionen att driftsstöd inrättas, men enligt handelsministern skall detta stöd utgå bara när det är fråga om tillfälliga lösningar under en begränsad övergångstid.

Det är en berättigad fråga, herr handelsminister! Konsumentverket skall ges uppgiften att bedriva en försöksverksamhet med statligt driftsstöd. Normalt anser handelsministern att det för denna verksamhet endast skall behövas 500 000 kr. under det första året. I motsats till handelsministern och utskottsmajoriteten anser vi reservanter att det verkligen finns skäl som talar för att komplettera det statliga investeringsstödet med en särskild stödform, som möjliggör direkta bidrag till löpande drift av olönsamma och nedläggningshotade dagligvarubutiker. Vi anser dessutom att detta stöd bör betraktas som en normal stödform i glesbygder och att ett förhållandevis stort antal butiker måste få komma i fråga. Liksom motionen 1977/78:12 föreslår vi i vår reservation 6 en restriktiv linje när det gäller driftsstöd för drivmedelshandel, så att det endast bör utgå till s.k. singelanläggningar i samband med dagligvaruhandeln. Vi reservanter anser att en sådan begränsning normalt skall gälla, och såsom framgår av utskottsbetänkandet har även utskottsmajoriteten anslutit sig till denna uppfattning. I reservationerna 8 och 9 behandlas anslagsfrågor. Jag skall här nöja mig med att slå fast att konsumentverket måste få resurser för att på ett tillfredsställande sätt kunna fullgöra de ökade arbetsuppgifterna. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationerna som är fogade till näringsutskottets betänkande nr 14.

Herr talman! Vänsterpartiet kommunisterna har i motionen 1977/78:13 tagit upp frågor rörande konsumenternas varuförsörjning i vårt samhälle. Strukturomvandlingen på handelns område har gått snabbt. Ända fram till 1960-talet fanns våra små kvartersbutiker, med ett bra sortiment av dagligvaror som gav en tillfredsställande service för boende i ett område. Sedan kom en rationaliseringsvåg, som mer än halverade butiksbeståndet, och utvecklingen gick mot allt större försäljningsenheter. Stormarknader blev en av modellerna. Även om en utplaning nu skett i nedläggningstakten, fortsätter ändå butiker att försvinna. Under år 1976 lades inte mindre än 632 dagligvarubutiker ned, vilket faktiskt var en ökning jämfört med 1975. Av de nedlagda butikerna var 550 enskilda och 82 konsumentkooperativa. Under samma år nyetablerades 200 dagligvarubutiker, men det blir ändå en nettoförlust på drygt 400 butiker. Vad som därutöver är allvarligt med nedläggningen av butiksenheter är att minskningen framför allt gick ut över gruppen övrig handel, vilket betyder att de stora försäljningskedjorna ökar sina marknadsandelar på bekostnad av den enskilda handeln. Därmed minskas konkurrensen ytterligare. Solveig Wikström, docent i företagsekonomi vid Stockholms universitet, som forskat om distributionen av våra dagligvaror, säger att 60-80 926 av dagens butiksnät mycket väl kan försvinna inom tio år. Nuvarande trend, som innebär att centralisering och storköp äter upp småbutikerna, kommer att fortsätta åtminstone till decenniets slut, och beslut härom har redan fattats. Hon menar att först därefter har vi möjlighet att välja. Det sista som vi erinrats om är att 50 av Norrbottens 85 Konsumbutiker inte är lönsamma och hotas av nedläggning, vilket måste betyda ytterligare försämring av en redan begränsad dagligvaruhandel. Chefen för Konsum Norrbotten menar att ökat statsbidrag är enda chansen att rädda butikerna, och det ställer naturligtvis stora krav på glesbygdsstödet. Han säger också att man dessutom måste minska öppethållandet och dra ner sortimentet för att klara ekonomin. Här kan jag inte underlåta ett litet påpekande. I denna kammare har från både socialdemokratiskt och borgerligt håll garanterats att ökat öp pethållande, exempelvis söndagsöppet, inte påverkar priserna. Men nu får vi veta att det i varje fall påverkar kostnadsläget, vilket också erkänts från Köpmannaförbundet, som uppmanat sina medlemmar till restriktivitet i öppethållandet inför julen för att minska omkostnaderna, då försäljningen har minskat på grund av de höjda priserna, inte minst på dagligvaruområdet. Påverkar då inte kostnadsläget priserna? Ett minskat varusortiment behöver däremot inte vara negativt för konsumenten. Det behövs inte 20 olika tvättmedel, tandkrämer eller margariner att välja på, för att ta några exempel — och ännu mindre behövs det eftersom vi vet att samma försäljningsorganisation inte sällan står bakom och att skillnaden i kvalitet ofta är obefintlig. Vem är det då som tjänar och vem är det som förlorar på strukturomvandlingen? Det är väl inget tvivel om att dagens utveckling på handelns område är lönsam för företagen och de stora affärskedjorna. Detaljhandelns arbete rationaliseras och övervältras på konsumenten. Konsumentens andel rationaliseras inte, den blir bara tyngre och besvärligare. Det är bara friska, starka och bilburna, de som har ett inkomstöverskott i hushållskassan och som har tillräckliga förvaringsutrymmen, som kan tillgodogöra sig storköpens fördelar. De övriga får kontinuerligt försämrad service och indirekt fördyrade varor allteftersom närbutikerna läggs ner. Det är en ojämlikhet som kommer att utvecklas till ett samhällsproblem. Som försvar för utvecklingen till stordrift på varusidan används olika argument: Det är en detaljhandelsform som är anpassad till den moderna konsumenten, den bilburna kunden som uppskattar fria parkeringsplatser och som uppskattar att finna praktiskt taget allt under ett tak till låga priser. Det ger konsumenten tillfälle att handla varor på ett rationellt sätt och till priser som är mellan 5 och 15 96 lägre än i den konventionella handeln. Frågan blir då för vem det är rationellt och till vilket pris vi får varorna billigare. År 1973 gjordes en uträkning på grundval av de uppgifter som NK-Turitz — senare Bra Stormarknad — i Kungsängen lämnade ut i samband med sitt ettårsjubileum. Denna uträkning visade att kunderna körde sammanlagt 2,5 miljoner mil för att handla för 70 milj.kr. Det gjordes 700 000 bilbesök, och varje besökare köpte varor för i genomsnitt 100 kr. 50 96 av kunderna hade ca 2 mil till stormarknaden — dvs. 4 mil tur och retur. Ca 35 96 körde mellan 2 och 20 kilometer, och 17 96 körde över 6 mil. Varje bilmil kostade då 4 kr. Det är, som vi vet, åtskilligt dyrare i dag. Det betydde att kunderna körde bil för ca 10 miljoner för att spara kanske 5 miljoner jämfört med vad de fått betala i andra affärer. Det är enligt min mening ett tvivelaktigt sparande. Det är också en medveten nonchalans mot de ekonomiskt svaga i samhället, de icke bilburna, äldre och handikappade som kommer i kläm vid en sådan planering av varudistributionen. Distributionsutredningen ansåg att en huvudmålsättning för dagligvarudistributionen borde vara att konsumenterna skulle ha en dagligvarubutik inom gångavstånd. Därför menade man att utvecklingen mot en utpräglad storbutiksstruktur måste hejdas och att det måste tillses att en lämplig avvägning av butiker av olika typer och storlek erhålls. I den målsättningen vill vpk helt instämma. För fullgörandet av en sådan målsättning ställer distributionsutredningen vissa förslag: dels ett förbättrat stöd till nedläggningshotade butiker, dels ett samhälleligt ansvar för och kontroll av nyetableringar och avvecklingar. Om alla konsumenter skall få en tillfredsställande varuförsörjning behövs en samhällelig styrning. Man kan inte som handelsministern i propositionen förlita sig på de s.k. fria marknadskrafterna, som enbart är inriktade på lönsamhetstänkandet. Och när det i propositionen konstateras att den marknad som skall ombesörja den slutliga förmedlingen av varor till konsumenten som helhet fungerar väl menar vi att detta är en överdrift, som inte stämmer med verkligheten. Det visar ju f. ö. motionerna till propositionen. Självklart borde dagligvaruförsörjningen i ett bostadsområde lokalt av kommunen planeras på samma sätt som annan service. Regionalt borde planeringen ligga på länsnivå. Konsumentverket, som väl är sakkunnigt på detta område, har i sitt remissyttrande också tillstyrkt utredningens förslag om upprättandet av kommunala försörjningsplaner, som revideras årligen. Här kunde också de obligatoriska konsumentorgan som vi förordat i olika sammanhang få en uppgift. Herr talman! Utredningen har haft ambitionen till förbättringar av varuförsörjningen, vilket dåligt uppföljts i propositionen. Vpk är i långa stycken överens med utredningen, vilket framgår av motionen. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till alla punkter i vpk-motionen.

Herr talman! En viktig utgångspunkt för utskottsmajoritetens principiella syn på varudistributionen är den del av regeringsdeklarationen där det sägs att vårt lands ekonomi även i framtiden skall bygga på en socialt styrd marknadsekonomi, fri konkurrens och en aktiv konsumentpolitik. Varudistributionen i vårt land har genomgått en snabb utveckling. Den struktur med många och ganska små enheter som dominerade för 30 år sedan har ersatts av en ny struktur, där enheter av växlande storlek i samverkan byggt upp en så effektiv varudistribution att den vunnit internationell uppmärksamhet. De fortgående rationaliseringarna har gett en höjd produktivitet, vilket inneburit att priseffekterna av kostnadsstegringen har kunnat dämpas. Konsumenterna har genom sitt fria val och sina ansträngningar att hålla kostnaderna nere styrt den utvecklingen. Utan tvivel har det fria konsumtionsvalet spelat en avgörande roll för välståndets utveckling. Det finns därför skäl att redan inledningsvis slå fast att landet rent allmänt sett har en väl fungerande och effektiv varuhandel, inom såväl partisom detaljhandelsleden, vilket är värdefullt för samhället och för konsumenterna. De samhällsåtgärder som emellertid behövs, bl.a. för att lösa de speciella problem som vi vet finns i glesbygdsområden, skall självfallet leda till att även denna handel får egen livskraft, så att den själv kan lösa sina problem. Behovet av dylika åtgärder kan inte anses utgöra skäl för att ifrågasätta marknadsekonomin som sådan, eller för att förändra dess funktion. Vårt ekonomiska system skall även i framtiden grundas på att individernas eget val skall styra utvecklingen och att fria företagare i öppen konkurrens skall tillgodose konsumenternas önskemål. Handelns strukturomvandling under senare år kännetecknas av en ökad närorientering. Någon egentlig nyetablering av stormarknader och varuhus sker inte längre. Nya former av närbutiker — eller servicebutiker, som de också kallas — har vuxit fram. Utvecklingen för dessa närservicebutiker är mycket positiv. Strukturomvandlingen i glesbygd går däremot i en annan riktning. Den sammanhänger med både vikande kundunderlag och den snabba kostnadsutvecklingen. Därför bör man även med regionalpolitiska åtgärder stödja företag i glesbygd, så att utslagningen av mindre enheter motverkas. Under vårriksdagen — då vi hade en debatt här i kammaren med anledning av några motioner i dessa frågor, som Arne Blomkvist nyss påminde om — framhöll jag vikten av att vidga glesbygdsbutikernas servicefunktion. Jag gav då några exempel på sådana funktioner — ombud för post, järnväg, apotek, försäljningsställe för bensin etc. Det är kanske omöjligt att vidga omfattningen av dylika funktioner ytterligare. Förslagsvis kan butikerna vara ombud för arbetsförmedling och försäkringskassa. Varför inte på dessa överlåta stugförmedling, biblioteksverksamhet, försäljning av jaktoch fiskekort samt andra funktioner inom turisttrafikområdet? Åtgärder för att förbättra distribution av tidningar och tidskrifter är angelägna, liksom åtgärder i övrigt för att ett rikare kulturutbud skall kunna ges till befolkningen i glesbygd. Mot den här bakgrunden är det glädjande att nu konstatera, att konsumentverket redan fått regeringens uppdrag att undersöka vilka servicefunktioner som skulle kunna tillföras glesbygdshandeln i avsikt att stärka förutsättningarna för denna handel att fortleva och utvecklas. I handelsministerns proposition redovisas dessutom, att köpmannaorganisationerna har fått ett viktigt krav tillgodosett vad gäller hänvisningsskyltar. Statens vägverk och trafiksäkerhetsverket har fått regeringens uppdrag att undersöka möjligheterna att sätta upp skyltar till lanthandeln vid allmänna vägar. Detaljhandelns utveckling — framför allt i utpräglade glesbygdsområden — är inte endast beroende av de åtgärder som innefattas i propositionen. Det ankommer redan nu på lokala och regionala samhällsorgan att inom ramen för det pågående länsplaneringsarbetet överväga åtgärder i syfte att främja den kommersiella servicen. Det bör också vara lämpligt att glesbygdshandeln har möjlighet att förmedla leveranser av skilda slag till kommunala inrättningar såsom skolor, ålderdomshem etc. Vad sedan gäller finansieringsproblemen understryks i propositionen det angelägna i att skapa förutsättningar för en verklig egen livskraft hos den handel som svarar för närservice och glesbygdsservice. I sammanhanget bör noteras de ansträngningar som regeringen gör för att underlätta förhållandena för de mindre och medelstora företagen. I propositionen aviseras därför en särskild utredning om verksamhetsförhållandena och finansieringssituationen för mindre företag inom servicenäringen. Distributionsutredningen förordade för sin del att staten skulle stärka AB Handelskredits ställning. Företaget har även framfört önskemål om stöd i form av statsgaranti. Något sådant förslag läggs inte fram i propositionen. I propositionen säger handelsministern, att det är värdefullt med en finansieringsverksamhet som inriktar sig mot företag med ett fristående uppträdande på marknaden. Från kedjorna fristående företag bör redan nu kunna ge finansieringshjälp — exempelvis de halvstatliga Industrikredit AB och Företagskredit AB. Näringsfrihetsombudsmannen har i ett uttalande understrukit behovet av ett fristående kreditinstitut av Handelskredits typ. NO säger: ”Den bästa bindningen mellan grossist och köpman vore en som inte är beroende av finansiellt stöd, utan snarare av att handlaren är nöjd med sin leverantör. Redan existensen av alternativa finansieringsformer kan verka främjande på utvecklingen.” Handelsministern har emellertid handlat snabbt när det gäller att se över finansieringssituationen för detaljhandeln. Han tillsätter nu en utredning om hur handelns behov av finansieringsoch rådgivningshjälp bättre skall kunna tillgodoses. Tanken är att kartlägga möjligheterna att göra detaljhandelsföretagen mindre beroende av leverantörsföretagen. Utöver behovet av finansieringsstöd är det sålunda meningen att utredningen också skall undersöka behovet av rådgivning för företag inom servicenäringarna. När utredningsresultatet föreligger får vi sålunda anledning att återkomma till dessa vitala frågor. Det blir på detta sätt en fortsättning på regeringens åtgärder för att stödja de mindre och medelstora företagen —- och nästa steg är såvitt jag kan se avsett att uppmärksamma behoven inom detaljhandeln! Jag skall därefter övergå till att kommentera de olika delförslagen i propositionen samt det Arne Blomkvist anförde beträffande motionerna. Obligatoriska varuförsörjningsplaner — som reservanterna vill ha— skulle kunna innebära, att alla butiker årligen skulle tvingas fylla i ett stort antal blanketter med ett omfattande uppgiftslämnande till myndigheterna. Handeln behöver som andra näringar egen livskraft — inte byråkrati och subventioner! Även om man kan använda varuförsörjningsplaner som ett instrument för samplanering mellan kommuner, handel och konsumenter, blir väl detta inte oanvändbart bara för att man inte lagstiftar om det? Varför, Arne Blomkvist, är lagstiftning så avgörande? Risken att kommunerna skulle nonchalera varuförsörjningen är inte särskilt stor. Redan nu förekommer sådan planering — där den behövs! Dessutom förordar regeringen att en sådan plan skall göras av den kommun där man vill ha statligt stöd till närservicen. Den möjligheten står öppen för alla kommuner, vilket innebär att sådana planer verkligen kommer till stånd där de behövs! Det avgörande måste vara att planerna tjänar ett praktiskt och konkret syfte. Pliktskyldigast upprättade planer, därför att ”det är lag på det”, blir kanske inte de mest användbara. Uppenbarligen kommer flertalet av kommunerna genom egna initiativ att skaffa sig bättre planeringsunderlag än det man förfogar över i dag. Med hänsyn till de skiftande förhållanden som kännetecknar olika kommuner är det naturligt att denna planering kan ta sig olika former. Regeringens uppläggning — frivillighet, men krav på planering om man önskar få statsstöd — är ett bättre alternativ om man vill undvika onödig byråkrati och centralstyrning. I propositionen läggs stor vikt vid de möjligheter som byggnadsoch planlagstiftningen ger kommunerna för att förverkliga de intentioner som kommer till uttryck i varuförsörjningsplaner eller motsvarande. Med anledning av de motioner som väckts i dessa frågor gör utskottet det påpekandet, att det beslut som riksdagen nu fattar inte får inverka på tolkningen av tidigare lagstiftning eller dess förarbeten. Utskottet finner inte skäl för någon framställning till regeringen om förslag till ändringar i byggnadslagstiftningen. De kommunala styrmöjligheter som redan finns — planmonopol, markpolitik, bostadsbyggnadsprogram, lokalisering av kommunal service, samråd och förhandlingar — ger kommunerna enligt utskottets mening tillräckliga möjligheter att styra utvecklingen av butiksnätet. Sedan är det en annan fråga hur den befintliga lagstiftningen tillämpas. Kommunernas handlande avgörs av de folkvalda förtroendemännen. Den kommunala självstyrelsen skall vi inte ifrågasätta — den skall vi däremot slå vakt om! Reservanterna pläderar vidare för införandet av ett centralt butiksregister. Utskottet är inte berett att förorda ett sådant. I första hand bör man kunna utnyttja de register som redan finns, exempelvis de olika företagsgruppernas egna register. Från dessa kan uppgifterna inhämtas, i stället för att man betungar butiksföreståndare och butiksägare med tidsödande uppgiftslämnande. Självfallet är det viktigt att man gör klart för sig vilka uppgifter som är nödvändiga, så att uppgiftslämnandet över huvud taget blir inskränkt till väsentligheter! Det statliga hemsändningsbidraget är nu maximerat till 35 96 av kommunens kostnader. I regeringsförslaget slopas nu den geografiska begränsningen av stödet. Däremot godtas inte förslaget om höjning av bidragsnivån, som reservanterna har ställt sig bakom. Utskottet erinrar om att det nu pågår en beredning av frågor om generella och speci aldestinerade statsbidrag, varför utskottet ansluter sig till handelsministerns bedömning. I fråga om investeringsstödet slopas den nuvarande begränsningen till huvudsakligen det inre stödområdet. Fortfarande bör dock, som anges i propositionen, stödet inriktas på varuförsörjningen i glesbygder, t.ex. skärgårdar. Utskottet godtar de principer som regeringen förordar och är därför inte berett att förorda en så kraftig utvidgning av stödet som motionärerna har begärt. Skall driftstöd bli en normal företeelse? Det verkar som om reservanterna har den ambitionen! I varje fall påstod Arne Blomkvist detta i sitt anförande. Det förefaller som om man helt ignorerar den stimulans som den eftersträvade samordningen av offentlig och kommersiell service kan bli. Regeringens förslag innebär ändå en inte oväsentlig utökning av stödformerna, och det är fullt möjligt att följa upp åtgärderna med ytterligare en utökning av stödet i kommande propositioner, om utvecklingen kommer att visa att detta är nödvändigt. Utskottet tillstyrker förslaget att de nuvarande formerna för stöd till kommersiell service i glesbygd skall kompletteras med driftsstöd, men utskottet vill inte redan på begynnelsestadiet medge en så kraftig utvidgning som motionärerna föreslår. Det är dessutom viktigt att stödet inte lämnas förrän det skett en mycket noggrann prövning av rådande konkurrensförhållanden. Butikernas möjligheter att fortleva är direkt beroende av kundunderlaget. I detta sammanhang kommer regionalpolitiken in i bilden, som jag tidigare har framhållit. Det finns ett nära samband med den samhälleliga servicen. När denna service dras in — det kan gälla järnväg, post etc. — skapar samhället indirekt svårigheter för butikerna i sådana områden. Om man inte kan hålla kvar sådan service, bör en butik stödjas genom att den blir ombud för olika samhällstjänster och får en rimlig ersättning för detta. Som allmän princip måste gälla att stimulansåtgärder skall sättas före direkta stödåtgärder. Motionärernas förslag om inrättande av en permanent distributionsnämnd avstyrks av utskottet. Utskottet anser i likhet med handelsministern att det nödvändiga samrådet och erfarenhetsutbytet skall ske i former som avgörs från fall till fall med hänvisning till frågornas beskaffenhet. Däremot skall den nuvarande glesbygdsnämnden vara kvar för frågor som rör kommersiell service i glesbygd. Utskottet är inte heller berett att tillstyrka att konsumentverket nu får ytterligare medel för sin förvaltning, vilket motionärerna har begärt. Även den föreslagna ökningen av konsumentverkets forskningsanslag avstyrks av utskottet. Propositionen innehåller inte några förslag till anslagsökningar eller nya anslag, utan avsikten är som utskottet påpekar i betänkandet att anslagsfrågorna skall tas upp i budgetpropositionen i januari. Sammanfattningsvis innebär propositionens förslag — som utskottet tillstyrker i dess helhet — att man satsar på åtgärder för en verklig egen livskraft för de mindre butikerna. Förslagen innebär att man utmönstrat onödiga regleringar och inslag av byråkrati. Därigenom undviker man att lägga nya och kostnadskrävande uppgifter på kommunerna och man besparar butikerna ett tidsödande uppgiftslämnande. Regeringsförslaget är ett uttryck för stimulans och stöd men inte för statlig styrning. Har vi förtroende för handelns förmåga att ge konsumenterna den service de önskar, ökar tillfredsställelsen och ansvarskänslan hos alla dem som arbetar inom denna sektor av samhället. Herr talman! Jag yrkar bifall till näringsutskottets hemställan på samtliga punkter.

Herr talman! Ledamöterna lade säkert märke till att Sten Svensson hänvisade till handelsministern. Såvitt jag kan förstå kan Sten Svensson bara hänvisa till handelsministern och regeringen. Jag hade möjlighet att hänvisa till att nästan samtliga remissinstanser som arbetade med distributionsutredningens olika förslag ansåg att sam hället hade ett ansvar för att ge konsumenterna en godtagbar service. Det har, tycker jag, kommit bort i debatten. Sten Svensson underströk att vi inte skall ålägga kommunerna att fylla i blanketter, för kommunerna kan ordna planeringen ändå. När Sten Svensson har den motiveringen kan man förstå att han inte har satt sig in i vad varuförsörjningsplanen verkligen gäller. Det är fråga om ett samspel mellan detaljhandeln, konsumenterna och kommunerna genom vilket man tillsammans skall skapa en godtagbar service åt kommuninvånarna. Om Sten Svensson är fixerad till att det bara är fråga om att fylla i blanketter och att detta är byråkrati, kan jag förstå av hans inlägg. Men om han fördjupar sig i frågan måste han inse att det inte är detta det är fråga om. Om valutgången för drygt ett år sedan hade blivit en annan, skulle vi i dag med stor säkerhet i stor enighet här i kammaren ha godtagit det förslag som distributionsutredningen och remissinstanserna har förordat. Men på grund av valutgången har vi fått en ny handelsminister med helt andra värderingar. Det är de värderingarna som Sten Svensson nu försvarar, något som tyvärr också många företrädare för mittenpartierna gör. Jag skall återkomma till denna fråga i nästa replik. Låt mig nu bara säga att varuförsörjningsplanen för oss inte är en fråga om att fylla i blanketter, utan varuförsörjningsplanen gäller ett engagemang hos människorna för att få fram en godtagbar service.

Herr talman! Sten Svensson sade att strukturomvandlingen hade dämpat priserna. Men hur kan han bevisa det med den prishöjningskarusell som vi haft de senaste åren? Vi litar i varje fall inte på marknadskrafternas fria spel, och vi kan därför inte heller lita på att en rekommendation till kommunerna är tillräcklig. Det behövs lagliga medel för en styrning. Kommunerna behöver det här styrmedlet, om man skall få en ändring till stånd i första hand på livsmedelssidan för de kategorier som verkligen sköter inköpen. Den kommunala tillståndsprövningen vid etablering, utbyggnad m.m. som utredningen föreslår är förutsättningen för att kommunerna skall kunna genomföra sina planer beträffande hushållens varuförsörjning. Vänsterpartiet kommunisterna vill skärpa bestämmelserna så att det blir en skyldighet att minst ett år i förväg underrätta kommunen om en nedläggning och så att företag som bryter mot den bestämmelsen skall kunna åläggas att fortsätta driften i oförändrad omfattning. Det är väl helt klart att nedläggning av närbutiker är till nackdel för många konsumenter. Det kan vi dagligen konstatera. På bussar och tunnelbanor kommer kvinnorna släpande på sina matkassar. Fortfarande är det kvinnorna som står för inköpen av dagligvarorna. De stora försäljningsföretagen vänder sig till bilburna kunder, men det är bara mellan 15 och 20 926 av husmödrarna som har körkort. Och även om de har körkort så är det inte kvinnorna som har tillgång till familjens bil. Detta innebär att det är något fel i inriktningen av distributionen. Koncentrationen till färre butiker har medfört att hushållens distributionsarbete har ökat. Fortfarande har vi nämligen en familjesammansättning i smådriftsform. Strukturomvandlingen har därför ökat ojämlikheten mellan olika konsumentgrupper, och de som missgynnas är de svaga i samhället — låginkomsttagare, ungdomar, studerande, pensionärer, människor med rörelsehinder, ensamföräldrar etc. Det är stora grupper som drabbas. I dag är hela den kommersiella filosofin inriktad på köpstarka kunder. Det är detta, herr talman, som måste förändras.

Herr talman! Utskottsmajoriteten har funnit att handelsministern har lagt fram ett mycket bra och välmotiverat förslag som motsvarar det förtroende som riksdagsmajoriteten har visat regeringen, och då finns det all anledning att hänvisa till detta och att framhålla det i debatten. Vad beträffar distributionsutredningen förlitade den sig alltför mycket på statliga styråtgärder och alltför litet på generella stimulansåtgärder och på handelns egen förmåga att anpassa sig till konsumenternas önskemål. De socialdemokrater som var med i distributionsutredningen har inte heller följt upp alla förslag som lades fram där. Reservanterna har således inte tagit upp två av förslagen — det är bara vpk som fortsättningsvis driver dem — och de gäller tillståndsplikt och motsvarande frågor. Vi har skiftande förhållanden på olika orter i det här landet, Arne Blomkvist. Samhällsinsatserna måste därför vara flexibla, och vi skall även i framtiden hålla vägarna öppna för handelns egen förmåga att anpassa sig efter konsumenternas önskemål. Eftersom boendeförhållandena varierar så starkt i vårt land måste också handeln visa större variationsrikedom. Vad gäller Arne Blomkvists fråga beträffande varuförsörjningsplanerna vill jag påpeka att distributionsutredningen inte föreslog någon lagstiftning i det hänseendet. Utredningen, alltså även de socialdemokrater som ingick i den, sade att detta skulle vara en frivillig uppgift för kommunerna, och det vann allmänt gehör hos remissinstanserna. De meningsskiljaktigheter som fanns gällde enbart ambitionsnivån för planeringen. Jag sade inte, Arne Blomkvist, att det var kommunerna som skulle fylla i blanketterna som behövs för de uppgifter vi här har diskuterat. Kommunerna skall bara hämta in dessa uppgifter; det är butiksföreståndare och butiksägare som skall fylla i blanketterna och svara för uppgiftslämnandet. För Karin Nordlander vill jag slutligen påpeka att jag stödde mitt uttalande när det gällde söndagshandeln på de konstateranden och slutsatser som har gjorts av affärstidsutredningen. I denna har man gjort en enig bedömning i den här frågan. Vpk var visserligen inte med i den utredningen, men alla övriga partier har enats om att kostnadsläget i söndagshandeln inte påverkar prisnivån i en för konsumenten ogynnsam riktning och att såväl söndagsöppna som icke söndagsöppna dagligvarubutiker tillämpar en faktisk prisnivå som är lägre än den rekommenderade prisnivån.

Herr talman! Vad gäller frågan om blanketterna fattade jag tydligen Sten Svensson fel, men jag har fortfarande intrycket att det är besvärligt att klara dessa frågor på det lokala planet. Sten Svensson har i det sammanhanget ännu inte sagt någonting om vilken uppgift en varuförsörjningsplan skulle fylla. En sådan innebär ju ett engagemang inte bara mellan respektive butiksägare, detaljhandel och kommun, utan engagemanget omfattar även konsumenterna på det lokala planet, och för min del framstår inte blanketterna som det viktigaste i det sammanhanget — långt därifrån, Sten Svensson. Sedan vill jag gärna understryka att Sten Svensson har rätt i att man inom distributionsutredningen föreslog en frivillig åtgärd i samband med planeringen, men man slog å andra sidan fast på ett mycket klargörande sätt vilken ambitionsnivå kommunerna här skulle ha. Vi reservanter har emellertid ansett att planeringen är en så central och viktig fråga att vi för den vill ha en lagstiftning som klart och tydligt säger ifrån att kommunerna på ett riktigt sätt skall handlägga de frågor som hänger samman med den. Men Sten Svensson skall inte försöka ge sken av att detta innebär byråkrati. Det är ju fråga om att verkligen genomföra en planering, så att det inte blir som utskottet förordar, nämligen att det knappast ens finns någon rekommendation utan planeringen blir frivillig och det står varje kommun fritt att genomföra en sådan. Då kan det ju bli så att man genomför varuförsörjningsplaner i samband med att butikerna läggs ner, men det är ju meningen att man skall planera på ett sådant sätt att inte sådana händelser behöver inträffa. Är det fråga om byråkrati? Vad vi saknar, Sten Svensson, i vårt samhälle är planering, att vi tänker litet längre fram i tiden och inte bara ser det som är aktuellt just för stunden. Exempel finns. Alla de räddningsaktioner som har företagits under det senaste året pekar klart och tydligt på att det hade varit bra med en mera långsiktig planering på berörda områden. Det gäller i lika hög grad butiksservicen i kommunerna, och inte minst i glesbygderna.
Herr talman! Jag vill bara veta hur Sten Svensson förklarar uppmaningen från Köpmannaförbundet till restriktivitet i öppethållandet inför julen — även Konsum ger till känna samma uppfattning — för att hålla kostnadsläget nere. Såvitt jag kan bedöma påverkar kostnadsläget priserna.

Herr talman! Först vill jag svara Karin Nordlander: Genom att utnyttja befintliga resurser och investeringar under en längre tidsperiod får man ett bättre utnyttjande och därigenom lägre kostnader. Affärstidsutredningen konstaterade dessutom att priserna i de söndagsöppna dagligvarubutikerna tenderar att ligga något under de priser som tillämpas i icke söndagsöppna butiker och att stormarknader vanligen tillämpar priser som med 4-5 926 understiger priserna i dagligvarubutikerna. Utredningen var enig om att göra detta konstaterande. Till Arne Blomkvist vill jag säga att förslaget om varuförsörjningsplaner inte har fallit under bordet utan finns kvar. Men det avgörande är att man understryker utredningens förslag om frivillighet. Sedan kan kommunerna inom ramen för den kommunala självstyrelsen anpassa systemet efter de lokala förhållandena. Näringslivets och handelns uppgift är ju att tillgodose efterfrågan på varor och tjänster. I vårt samhälle med valfrihet reagerar konsumenterna och visar vad de vill ha eller inte vill ha, när de gör sina urval i butikerna. Särskilt påtagligt är detta i dagligvaruhandeln. Det går inte, Arne Blomkvist, att styra och reglera fram en varudistribution, som konsumenterna inte vill ha och som de inte vill betala för. Anpassningen kan handeln själv bättre än staten svara för genom sin nära kontakt med individernas önskemål och ändrade köpvanor. Den som vill ha ett samhälle som är mer centralstyrt och leder till planhushållning skall naturligtvis stödja socialdemokraterna. Det råder ingen tvekan om den saken. Då blir det mer planering. Det har vi hört Arne Blomkvist säga här. Men den som inte vill ha ett sådant samhälle gör klokt i att säga nej till en sådan politik och därmed avvisa reservanternas förslag.